Herr talman! Man kan naturligtvis diskutera snabbheten i tiden för vårt fördömande, men jag vill här omtala att jag handlade så snart jag hade någon möjlighet till det. När jag kom hem kallades den sydafrikanske ministern upp till UD för att vi skulle till honom framföra vår djupa oro över vad som hade hänt i Cassinga. Därutöver tog vi omedelbart kontakt med SWAPO i detta ärende. Vi håller kontinuerliga och mycket nära kontakter med SWAPO för att undersöka de behov som finns, liksom vi också har nära kontakter med Angola. Jag kan inte för dagen ange någon exakt tidpunkt när vi kan komma fram till vad som ytterligare kommer att behövas i fråga om bistånd, men jag försäkrar Mats Hellström att vi inte sparar någon möda för att så fort som möjligt få klarhet i vad som behöver göras och vad vi kan göra. Jag vill också besvara frågan om förskott. De tre miljonerna var inte något förskott, utan nya pengar. Jag tror att jag därmed har besvarat de frågor som Mats Hellström ställt till mig.
Herr talman! Det hade varit bra, tycker jug, om mera offentlighet hade givits åt det fördömande som utrikesministern har riktat till Svdafrikas sändebud här. Faktum är att det när jag ställde min fråga den I 1 maj, såvitt jag förstått, inte fanns något offentligt tillkännagivande av att regeringen fördömde den sydafrikanska attacken. : Vad jag tycker är bra är det fördömande som kommit nu, men det borde alltså ha kommit tidigare, eftersom hela denna massaker visar hur snabbt den internationella opinionsbildningen glömmer en så fruktansvärd krigshandling som detta har varit: en intervention på ett främmande lands territorium, omfattande bombningar i flera provinser och massakrer på civilbefolkningen på det sätt som också har uttryckts i utrikesministerns svar! Jag upprepar vad jag sagt och vill verkligen vädja till utrikesministern att så snabbt som möjligt behandla frågan om SWAPO:s långsiktiga stöd. Ombud för SWAPO har ju varit här i februari och då begärt pengar men inte fått de medel som begärdes. Det är visserligen inte alltid man kan få alla pengar som man begär, men SWAPO:s behov är nu utomordentligt akuta, eftersom Sydafrika gör allt för att tränga ut SVAPO ur Namibia och SWAPO saknar resurser för att arbeta i Namibia. Slutligen: Också Angola behöver en vidgad biståndsram med hänsyn till Sydafrikas aggression mot Angola. Dessa anfall är ju inte heller någonting som hänt vid något enstaka tillfälle, utan de är bara ett av de fruktansvärda uttrycken för vad som sker. Redan tidigare har Sydafrika kränkt Angolas gräns och därmed ökat biståndsbehoven till Angola.
Herr talman! När det gäller hastigheten i vårt agerande vill jag göra ytterligare en kommentar. Samma dag som Mats Hellström ställde sin fråga hade regeringen redan på morgonen fattat beslutet om detta extra bidrag till SVAPO, och i det sammanhanget uttalades också ett fördömande av Sydafrika. Jag tror det är viktigt att hålla i minnet att fördömanden kan vara betydelsefulla men att den praktiska hjälpen till dessa människor är minst lika viktig i sammanhanget. Den hjälpen lämnades alltså med all den snabbhet som jag tror man kan kräva.
Herr talman! Eftersom vi är överens om att det är den akuta hjälpen som är det helt avgörande, hoppas jag att vi också kan vara överens om att regeringen så snabbt som möjligt tar fram ett underlag och fattar beslut om långsiktig hjälp till SWAPO, så att några förskott inte behöver utgå för nästa år. Det som tidigare i maj diskuterades i flyktingberedningen var ju ändå att man skulle öka på hjälpen till SVA PO genom förskott för nästa år, men detta skulle kunna leda till att SWAPO inte garanteras den fördubbling av hjälpen som utrikesministern talade om. Låt oss således vara överens om att det inte blir några förskott som lämnas, utan att alltsammans skall ges som ordentliga nettopåfyllningar av SWAPO:s bistånd samt att detta görs så snabbt att SWAPO får resurser också för Namibia.

Det är snart 16 månader sedan svenskan Dagmar Hagelin sköts och bortfördes i Buenos Aires. Inom kort kommer VM i fotboll att börja i samma stad. Sveriges landslag kommer att delta.
Herr talman! Per Gahrton har frågat mig om jag är beredd att — som han säger — på nytt med kraft ta upp fallet Dagmar Hagelin med de argentinska myndigheterna, eventuellt i samverkan med det svenska fotbollslandslaget. Mitt svar är att regeringen med kraft driver fallet Hagelin gentemot de argentinska myndigheterna. Från det ögonblick det blev känt för oss att Dagmar Hagelin hade bortrövats har utrikesdepartementet och ambassaden i Bucnos Aires utan avbrott arbetat intensivt med fallet.
Mot den bakgrunden vill jag fråga: Är utrikesministern beredd att på nytt med kraft ta upp fallet Dagmar Hagelin med de argentinska myndigheterna, eventuellt i samverkan med det svenska fotbollslandslaget?
Detta arbete pågår och kommer att fortsätta till dess vi fått klart besked i ärendet från de argentinska myndigheterna.

Herr talman! Jag tackar för svaret, som tyvärr inte innehåller något nytt, vilket är litet märkligt, eftersom vi redan i går i radiosändningar kunde få del av den sensationella uppgiften att Argentinas ambassad i en tidningsintervju nu skulle ha meddelat att Dagmar Hagelin är död. Dagmar Hagelin är en av 15 000 försvunna i Argentina, ett av 2 600 namn som finns på en lista som publicerades i Argentina i mitten av maj. Det är självklart att Dagmar Hagelin från mänsklig synpunkt inte är mer värd än andra människor, men det är uppenbart att hon som svensk medborgare har rätt till ett särskilt ansvar och en särskild solidaritet från svensk sida. Med svenskt ansvar menar jag såväl ett regeringsansvar som ett ansvar och en solidarisk uppställning från alla svenskar och alla svenska organisationer som kan komma in i sammanhanget, t.ex. det svenska VM-laget i fotboll. Nog är det rimligt att regeringen i det uppkomna läget agerar med förnyad kraft, och nog är det rimligt att regeringen i ett sådant här läge tar kontakt med cn svensk organisation — i det här fallet det svenska VM-laget — som finns på plats och har en sällsynt möjlighet att agera så att det hörs och kanske t.o.m. skakar härskarna där borta litet grand. Jag vill upprepa mina frågor. som jag inte fick något svar på: Har det förekommit någon kontakt med det svenska VM-laget? Om så inte är fallet — varför inte? Om det har förekommit någon kontakt — vad har den lett till? Herr talman! Nu har vi alltså fått uppgifter från Argentinas ambassad om alt Dagmar Hagelin skulle vara död. Antingen är det en katastrof eller en taktisk bluff. Det är mycket möjligt att det är en taktisk bluff. Det är mycket möjligt att man nu försöker bluffa oss till tystnad. Jag förutsätter att regeringen inte faller i en så enkel fälla. Nu är det verkligen av förnyad nödvändighet att regeringen, om Dagmar Hagelin är död eller om argentinarna försöker trixa med oss, tar till de kraftigaste metoder som en regering kan ta till i det diplomatiska umgänget med en annan regering — kanske kallar hem den svenske ambassadören i Buenos Aires för konsultation. Jag vill i alla fall fråga: Vad tänker regeringen göra i den nu uppkomna = Nr 157 situationen?
Herr talman! Nir det gäller fotbollslandslagets medverkan vill jag säga att vi ju lever i ett upplyst och öppet land, där fotbollstandstaget har all information om Argentina som jag tror är nödvändig I sammanhanget liksom också om Dagmar Hagelins öde. Men det är mycket viktigt att skilja på saker och ting här i livet, och jag tror att det vore alldeles fel av oss alt ge fotbollslandslaget et speciellt uppdrag i detta sammanhang. Finner VM laget, som de ansvarsfulla människor de är, att de har skäl att agera i det här fallet, tror jag att de kommer att påtala fallet Dagmar Hagelin för de människor som de möter i Argentina. Vi i regeringen har våra kanaler som vi måste använda oss av och som vi också intensivt har använt och kommer att använda i framtiden för att söka få klarhet i det här ärendet. Jag vill så något klargöra vad som har sagts i anledning av de uttalanden argentinska ambassadören gjorde i en tidning i går. Vi har hört de här uppgifterna förut om att Dagmar Hagelin eventuellt skulle vara död, men så länge vi inte har fått någon officiell bekräftelse om detta, och det har vi inte fått. kommer vårt arbete att fortgå oförtrutet. Dessa uppgifter ändrar ingenting när det gäller våra insatser och får heller inte göra det. Så länge vi inte har fått officiell bekräftelse på eller bevis för att hon skulle vara död ligger det på vårt ansvar, av solidaritet med en medmänniska och också mot bakgrund av det faktum att hon är svensk medborgare, och det är vår uppgift att arbeta vidare med det här fallet. Det kommer vi att göra. Vi skulle inte alls, som Per Gahrton sade, kunna låta oss bluffas till tystnad. Jag måste bestämt tillbakavisa det påståendet! Alla de aktiviteter som vi bedrivit under det gångna året visar att vi inte låter oss tystas så lätt! Vi får helt enkelt inte låta det ske. Vi kommer att fortsätta arbeta med det här ärendet på alla sätt till dess vi får full klarhet i vad som har hänt.

Herr talman! Jag har självfallet inte begärt att regeringen skulle ge ett fotbollslag formella uppdrag. Det är alldeles givet. Men vi lever ändå inte i ett samhälle med vattentäta skott mellan olika grupper av medborgare. Vi är svenska medborgare som i varje fall i vissa avseenden jobbar tillsammans för gemensamma mål, t.ex. när det gäller mänskliga rättigheter och inte minst när det gäller att skydda våra egna medborgare. Jag har mycket svårt att förstå vad som skulle hindra den svenska regeringen från att ta kontakt med en svensk organisation, vars företrädare befinner sig i utlandet och har sällsynta möjligheter att väcka uppmärksamhet kring en svensk medborgares öde. Det tyder på en ganska inskränkt uppfattning om vad som är politik och politiskt ansvar om man på det sättet håller sig ovanför andra bitar av det svenska samhället, vilkas representanter är ute och rör sig i världen. 13 Jag har tagit upp den här frågan också därför att Dagmar Hagelins far har vänt sig till det svenska fotbollslandslaget och bett om dess stöd. Jag tror att man skulle behöva en del tips och råd från annat svenskt håll för att få ytterligare råg i ryggen. Nu säger utrikesministern att det pågår cen mängd arbete. Det har jag aldrig betvivlat. Hon säger också att man inte kommer att låta sig bluffas. Jag har aldrig sagt att man kommer att låta sig bluffas, jag har sagt att jag vill varna för att det kanske är en bluff. Det jag saknar är att man i detta läge, när man har sällsynta möjligheter att få uppmärksamhet, inte gör någonting som syns och hörs. Jag är inte främmande för det hemliga diplomatiska arbetet. Det behövs också. Men det kan också ibland behövas — när de man vill påverka är särskilt sårbara — att man gör någonting som syns och hörs. Jag vill därför fråga: Är regeringen beredd att göra någonting mer synligt och hörbart i samband med VM i fotboll för att få fram klara besked om Dagmar Hagelin?
Herr talman! Till att börja med vill jag säga till Per Gahrton att de kontakter som Dagmar Hagelins far har med olika grupper i samhället naturligtvis i hög grad har bidragit till att göra dem uppmärksamma på situationen i Argentina och speciellt Dagmar Hagelins situation, vilket jag tror har varit mycket värdefullt. Jag tror också att de kontakterna har lett till att många känner det som om de hade fått ett uppdrag att göra vad som är möjligt när de besöker landet i fråga. Per Gahrton anser att våra aktiviteter skall synas och höras. Det är faktiskt en ständig avvägning av vad vi bör göra I olika sammanhang för att hjälpa de människor vi har i uppdrag att hjälpa. Det är inte alltid som de mest högljudda metoderna är de mest gångbara. Tvärtom inträffar det alltför ofta att de metoderna inte hjälper de människor man tror sig hjälpa, utan det är de tystaste metoderna som är de mest användbara. Jag säger inte att det i det här fallet är de tysta metoderna som är de bästa. Det får jag försöka avgöra från tillfälle till tillfälle, i syfte att på bästa sätt fullgöra det uppdrag som jag t egenskap av utrikesminister har fått av svenska folket att tillgodose svenska medborgares intressen i olika avseenden. Jag försäkrar att vad jag främst ser till är hur jag kan hjälpa dem jag är satt att hjälpa, inte till vad som är gångbart hos en hemmaopinion;: då skulle jag sköta min uppgift på ett dåligt sätt. Vi har i dag uppkallat den argentinska ambassadören, vilket redan väckt uppmärksamhet, för att han skall klargöra sina uttalanden. Även detta får naturligtvis effekt i Argentina. Det är ett exempel på våra aktiviteter på detta område. Vi kommer att försöka finna de vägar som är möjliga för att lösa denna fråga — det försäkrar jag.
högljudda metoder aldrig skulle kunna vara effektiva. Ni har ju hållit på nu sedan januari förra året! Anders Dahlgren har varit där, och statsministern har enligt vad jag kan minnas också varit inkopplad vid något tillfälle. Men det har inte lett till några resultat. Och nu har de argentinska myndigheterna mage att försöka bluffa oss! Det är den slutsats som ligger närmast till hands, när man ett par dagar före VM-fotbollen - man vet att det väckts en opinion i Sverige för att vi i det sammanhanget skall göra ytterligare och kraftigare påtryckningar — har mage att i en tidningsintervju upprepa de uppgifter man tydligen tidigare lämnat att Dagmar Hagelin är däd, Det är en diplomatisk förolämpning mot Sverige - man försöker bluffa oss! Då är väl ändå klockan slagen för att ta till krafttag Eller hur många månader ytterligare skall ni hålla på och använda er av metoder som är litet mera comme-il-faut i de diplomatiska kulisserna och som kan vara mycket nyttiga i andra sammanhang? Vad skall hända för att Sveriges regering skall göra någonting kraftfullt för att få fram ett besked i Dagmar Hagelin-fallet? Vad skall ske för att ni skall ta till ordentligt hörbara och synbara metoder?
Herr talman! Jag skulle vilja rekommendera Per Gahrton att noggrant studera alla de åtgärder vi har vidtagit under de gångna månaderna. Då skulle han finna att vi hela tiden agerat med stor kraft. Det är så vi kommer att arbeta också framöver.
Herr talman! Det är i och för sig mycket intressant att göra en kartläggning av regeringens aktiviteter. Det kan kanske någon arbetslös akademiker vid något tillfälle göra för att få alla detaljerna klarlagda. Men vad jag, Dagmar Hagelin själv om hon är i livet, vilket hon förhoppningsvis är, hennes far, hennes släkt och vänner, hela svenska folket har intresse av är resultatet. Och resultatet är noll i det här konkreta fallet. Men den argentinska regeringens reaktion är en diplomatisk förolämpning. Det måste vara utgångspunkten för att ompröva de metoder som hittills misslyckats i nästan ett och ett halvt år. Jag frågar igen: Vad skall inträffa för att regeringen skall inse att man måste använda en annan taktik?

Herr talman! Bertil Zachrisson har frågat mig vilka planer regeringen har när det gäller avgiftsbeläiggning av vägar och broar. Frågan om avgiftsfinansierade väg och broprojekt har inte diskuterats inom regeringen. För att få underlag för en seriös diskussion har jag Om planerna på avgiftsbeläggning av vägar och broar Om planerna på avgiftsbeläggning av vägar och broar emellertid bett vägverkets chef att ta fram ett material som belyser förutsättningarna för och möjligheterna till avgiftsfinansiering av väg och broprojekt.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Vid flera tillfällen har vi från socialdemokratiskt håll haft anledning att kritisera kommunikationsministern för en ryckig trafikpolitik — ett inhopp här och ett löfte där, men väldigt få konkreta förslag till reformer. Vi väntar sedan två år på en trafikpolitisk proposition. Jag trodde att departementet nu inte sparade någon möda för att få fram den propositionen. Men i stället gör Bo Turesson ett nytt utspel. den här gången om tullvägar. Det utspelet är inte förankrat i regeringen — det får vi nu veta i svaret. Det är inte heller förankrat i något annat parti än hans eget — det vet vi från diskussionen i riksdagen häromdagen och från den här frågans tidigare behandling. Båda koalitionsparterna har vid flera tillfällen avvisat förslaget om tullvägar. Folkpartiet var med på galejan år 1974 men har sedan dess tagit intryck av de övertygande argumenten emot tullvägar i vårt land. Nu står moderaterna ensamma, men det avskräcker alltså inte herr Turesson från att använda både kanslihusets och vägverkets resurser för att utreda ett förslag som totalt saknar parlamentarisk förankring. I svaret heter det litet egendomligt att kommunikationsministern har bett ”vägverkets chef” att göra den här utredningen — jag vet inte om det är privatpersonen Turesson som vänder sig till privatpersonen generaldircktören. I en analys daterad så sent som den 5 maj i fjol visade vägverket att avgiftsfinansiering av vägar inte är ändamålsenlig i Sverige. Det ekonomiska utbytet blir mycket ringa. Självfinansiering genom avgifter ger ett så magert resultat att det är ganska meningslöst att på det sättet försöka öka vägbyggandet. T. o. m. som kompleuerande finansieringsform ger avgiftsbeläggningen så marginella effekter att den inte kan motiveras. Till det kommer att systemet skulle leda till ökad trafik på de vägar som utgör avgiftsfria alternativ. Det betyder fler trafikolyckor, och eftersom de avgiftsfria lederna oftare än motorvägarna går genom bebyggelse, ökar bullerstörningarna och luftföroreningarna för ett stort antal människor. Om nu Bo Turesson inte är intresserad av vår politiska grundsyn, dvs. att även väginvesteringarna skall delas solidariskt efter bärkraft, borde ändå de ekonomiska överväganden som gjorts i vägverket och även de trafiksäkerhetsmässiga övervägandena leda till eftertanke. Jag vill inte ta till alltför starka ord, men jag måste säga att vi anser att detta tilltag innebär en ganska häpnadsväckande nonchalans mot riksdagens uttalade vilja. År efter år avslås moderatmotioner med detta förslag, men Bo Turesson regerar så att säga ovanför riksdagen och beställer av vägverket en utredning om tullvägar. Vad skall herr Turesson göra med det förslaget? Skall det bli en broschyr för moderata samlingspartiet eller vad skall det bli för någonting? Dra tillbaka det här förslaget, herr Turesson, ju förr dess bättre!
Herr talman! Bertil Zachrisson erinrade om vägverkets analys av den här frågan i maj i fjol. Jag vill då tala om för Bertil Zachrisson och kammarens övriga ledamöter att den analysen gjordes sedan jag hade bett vägverkets dåvarande chef att göra den, precis på samma sätt som jag gjort nu. Det väckte då inget uppseende. Jag förstår inte detta väldiga ståhej kring denna fråga i år, när jag på motsvarande sätt som i fjol bett att få en del kompletterande beräkningar med litet andra utgångspunkter än då. Det är möjligt att den utredningen kommer att ge samma resultat, nämligen att effekterna blir marginella, och det är möjligt att det inte kommer att leda till någonting. Men det kan väl i rimlighetens namn inte skada att vi har ett ordentligt material som underlag när vi då och då kommer att tala om dessa frågor. Det kan väl inte vara någonting märkvärdigt att ett fackdepartements chef medverkar till att skaffa fram material som belyser viktiga frågor. Den kritik som Bertil Zachrisson riktar mot mig i detta fall måste jag säga att jag tar mycket lätt på. Påståendet att avgiftsbelagda vägar skulle leda till att människor i större utsträckning åker på de gamla vägarna kan jag tillbakavisa med det enkla konstaterandet att jag har sett hela den här problematiken mot bakgrunden av möjligheterna att väsentligt tidigarclägga angelägna projekt. Kan man inte göra det måste ju alla människor åka på dessa, som Bertil Zachrisson säger, så trafikfarliga vägar.

Herr talman! Jo, herr Turesson, det är inte så konstigt att det väckte ganska stor uppmärksamhet den här gången. När planerna presenterades fick man ett intryck av att det låg ett regeringsförankrat beslut bakom dem. Det sades också i pressmeddelandet från departementet, att utöver att vägverket skulle få detta uppdrag så skulle departementet gå igenom de författningsändringar och annat som måste göras. Det gav allmänheten ett alldeles bestämt intryck av att det var fråga om ett regeringsförankrat beslut. Nu är det inte så, och det är bra att vi har fått ett klart besked på den punkten. Herr Turesson säger att det här kanske kan vara ett kompletterande sätt att finansiera vägar på. Men vägverkets analys från i fjol är ganska grundlig. Man tar upp praktiskt taget alla möjliga alternativ och säger att de inte ger något resultat. I sin analys säger man att i nuvarande behovsinventering fram till 1990 vad gäller vägbyggen finns inte planerad någon motorväg celler motortrafikled som är lämplig för avgiftsbeläggning och samtidigt tar så stor trafik att den kan bli självfinansierad genom avgiftsbeläggning. Kan då avgiftsbeläggning vara ett komplement till budgetfinansieringen? Nej, också det är ett hugskott, herr Turesson. Det visar sig nämligen att man med en sådan åtgärd inte nämnvärt minskar trycket på statsbudgeten, och det tar alldeles för lång tid. Med utgångspunkt i nuvarande långtidsplaner antar vägverket att vi kommer att bygga motortrafikleder på drygt 20 km/år. Avgiftsbelägger man alla dessa med ett så högt belopp som 15 öre/km och räknar med ett så stort antal fordon som 10 000 per dygn, så blir bruttoin Om planerna på avgiftsbeläggning av vägar och broar Om planerna på avgiftsbeläggning av vägar och broar täkten bara 10 milj.kr. om året. Räknar man bort kostnaderna för avgiltsuttaget och övriga driftkostnader, så tar det tio år innan det systemet ger 100 milj.kr. eller 2,9 "a av vägverkets budget. Det motsvarar en fjärdedels öre av bensinpriset. som ni för en tid sedan höjde med 25 öre per liter. Det här är, herr Turesson, ett alldeles meningslöst förslag.
Herr talman! Jag har inte medverkat till att ge ett intryck av att bakom detta uppdrag skulle ligga ett regeringsförankrat beslut eller att det skulle vara något som hade sanktionerats av regeringen. Jag har hela tiden sagt att jag som departementschef har bett vägverkets chef att ta fram dessa siffror som komplement till det som vägverkets förre chet gjorde i fjol. Vidare kan väl Bertil Zachrisson inte ha undgått att märka att jag i första hand har talat om tidigareläggning av stora brobyggen, som avsevärt förkortar färdvägarna. Ända sedan november 1976 har jag satt brobyggena i förgrunden när jag då och då har återkommit till detta resonmenag. Att jag nu har bett att de beräkningar som skall göras även skall omfatta ett par motorvägsträckor, är närmast för att få en jämförelse hur det, med de nya utgångspunkter som jag har angivit, slår på brobyggen i förhållande till motorvägsbitar.

Herr talman! Det pressmeddelande som är utsänt från departementet ger ingalunda intryck av att det här är en privat affär, utan att detta är förankrat i regeringskansliet. Detta med brobyggen är intressant, och det är också något som vägverket noga har analyserat. Man tar upp ett av de allra käraste exemplen, som herr Turessons partiledare har berört vid tidigare tillfällen, nämligen bron över Vallsundet uppe i Jämtland. Vägverket visar att man av de människor som åker över bron skulle behöva ta 19 kr. i stället för den fria färja som i dag går där, om det över huvud taget skulle vara någon mening med avgiftsfinansiering. Inte heller på Ölandsbron, som i och för sig skulle kunna vara ctt objekt där man kunde fundera på en sådan här ordning, vore en avgiftsbeläggning meningsfull enligt vägverkets analys. Varför i all sin dar skall vägverket göra om sin undersökning en gång till. när vi så övertydligt vet att det inte är någon mening med avgiftsbeläggning? Jag tycker faktiskt att det finns viktigare saker att syssla med i trafikpolitiken just nu, herr Turesson. Är det rimligt att låta ett så utpräglat moderatintresse uppta byråkratins arbetstid”? Det får ni väl sköta på partikansliet och inte låta vägverket syssla med, när det redan har givit oss ett så övertygande bevismaterial om alt det är ett alldeles dödfött förslag.
Herr talman! Det är ganska orimligt att påstå att det är en privat affär.

Det kan inte vara något märk värdigt i detta förfarande. Det bör varje ledamot av den gamla regeringen ha använt sig av otaliga gånger. Att vägverkets analys av Vallsundsbron lämnar ett resultat som inte är acceptabelt kan vi vara överens om. Men det är nu inte fråga om den analysen utan om en beräkning med andra utgångspunkter, nämligen finansieringen av merkostnaden för tidigareläggningstiden. Jag är säker på att man kommer till helt andra värden efter en sådan beräkning. Det lönar sig inte mycket att diskutera vart vi kommer eller att göra några jämförelser eller bedömningar i dag. Men jag skall gärna återkomma till en debatt med Bertil Zachrisson när denna beräkning föreligger färdig. Jag tror inte alls att det kommer att i någon större utsträckning belasta vägverket. Det är en enkel operation att ta fram detta material.

Herr talman! Detta är en ganska sensationell historia. Riksdagen har år efter år avslagit detta förslag. Det är inte en ny idé. Vi vet att de andra koalitionspartierna inte tycker om förslaget. Centerpartiet har klart uttalat att det är emot idén. Men herr Turesson skall ändå belasta vägverket med en utredning. Dessutom har vägverket gjort en sådan här utredning förut. Fastän vägverket i stort sett har betat av alla tänkbara alternativ och det inte finns någon öppning i vägverkets resonemang, skall herr Turesson ändå ha denna nya utredning. Herr Turesson säger att det endast är fråga om en tidigareläggning av projekt. Men vägverket har visat att det inte ger någonting. Även om man tidigarelägger betydande projekt, är trafikintensiteten på de svenska vägarna sådan att avgiftsbeläggning inte lönar sig. Givetvis finns det några ställen på de gamla motorvägarna — t.ex. Essingeleden, där man kunde ta upp grindslantar och tvinga folk att åka över Liljeholmsbron eller Västerbron — där man kunde införa en sådan här ordning. Men jag antar att herr Turesson inte vill det.
Herr talman! Det är inte så som Bertil Zachrisson säger att vägverket har ”betat av alla tänkbara alternativ”. Det är ett nytt alternativ som jag nu ber att vägverket skall komplettera sina beräkningar med.

Herr talman! Jag är ledsen att jag måste återkomma, men det är faktiskt så att vägverket har sagt att det finns tre ställen där det vore tänkbart att ta upp avgifter. Det är för det första sådana viägbitar som medger att man kan åka förbi tätorter litet snabbare. För det andra är det långa motorvägar ute på landsbygden — det är sådana vägar i Halland, Södermanland osv. som herr Turesson har talat om i sitt meddelande. För det tredje är det broar. Alla tre Om planerna på avgiftsbeläggning av vägar och broar ställena får en mycket noggrann genomgång i vägverkets material, och verket kommer i samtliga fall utifrån mycket objektiva undersökningar fram till att ett system med vägavgifter inte blir lönsamt och att det inte är försvarbart ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Bakgrunden till min fråga är den att ett företag hösten 1976 sålde en bilbarnstol med typbeteckningen M 69 A. Statens väg och trafikinstitut påtalade i en rapport att stolen vid kollisioner innebar risk för personskador. Stolen utgjorde alltså inte något skydd för barnet. Vid en inbromsning lossnade stolen från sina fästen, och barnet slungades i väg som en projektil. Rapporten ledde till att marknadsdomstolen Nr 157 prövade frågan och i april 1977 förbjöd försäljning av stolen. Tisdagen den Bestämmelserna i marknadsföringslagen riktar sig till näringsidkare. 30 maj 1978 Marknadsdomstolens beslut innebär ett förbud mot saluhållande av bilbarnstolen i fråga. Däremot innebär det inte ett förbud för allmänheten att — Oj» åtgärder för använda stolen, och vi vet att stolen är i bruk trots att marknadsdomstolen att förbjuda anhar bedömt den som farlig. Att använda stolen innebär alltså kolossala risker vändningen av viss och detta är ett problem som man naturligtvis måste angripa. bilbarnstol Jag ställde en konkret fråga om vad man gör när en bilbarnstol är förbjuden men fortfarande används, eftersom jag tycker att det är ett mycket stort problem, men det var ett allmänt svar jag fick av kommunikationsministern. Det han säger är i och för sig bra — det är ju viktigt med föreskrifter om godkännande av bilbarnstolar — men som jag ser det är det väldigt angeläget att man också bedriver en aktiv information. Kommunikationsministern säger t.ex.: ”Broschyrer finns fortfarande tillgängliga och används bl.a. i aktiviteter som riktar sig till föräldrar.” Jag vill gärna ställa frågan: Vilka aktiviteter? Här gäller det inte bara att framställa broschyrer, utan man måste naturligtvis gå ut aktivt och upplysa människorna. Jag vet att man har använt TV och press för information, men jag anser att man mera borde ha utnyttjat polisen och Svensk Bilprovning, som direkt möter bilisterna, för att verkligen påtala att den här stolen är farlig. Jag trodde att kommunikationsministern ville angripa det hela mer aktivt. Vi vet att många stolar fortfarande är i bruk och att barn kommer till skada. Därför krävs det åtgärder av kommunikationsministern.

Herr talman! Den ändring i fordonskungörelsen som jag nämnde i svaret har kommit till för att man vid behov snabbt skall kunna utfärda ett förbud mot bruket av olämpliga bilbarnstolar. Möjligheterna att utfärda sådant förbud gavs trafiksäkerhetsverket just genom den här författningsändringen. Bollen ligger där. Trafiksäkerhetsverket har alltså möjlighet att utfärda förbud, men det har ansett att en fortsatt information om riskerna är att föredra framför ett formellt förbud med straffsanktioner. Självfallet skulle därvid efterlevnadskontrollen vara svår att genomföra, och det är orsaken till att verket f. n. intar den här ståndpunkten. Börje Nilsson frågade konkret vilken aktiv information jag avsåg med mina ord om detta i svaret. Som bekant riktar trafiksäkerhetsverket sig till olika grupper av trafikanter, och dess målinriktade information till barnfamiljerna har väl haft en ganska massiv omfattning och delvis naturligtvis haft detta problem som en riktpunkt. Vidare har bilkåristerna på alla håll i landet drivit en kampanj, Föräldrar och barn i trafiken, och därigenom har också information spritts. Det är två exempel; det finns säkert flera.
Herr talman! Det är ju bra att man har skärpt bestämmelserna, och det är naturligtvis viktigt att man verkligen följer upp frågan med bilbarnstolarna och granskar dem. Men i det här konkreta fallet tycker jag ändå aut man mera aktivt borde ha upplyst människorna om att det finns en barnstol som är farlig att använda. Som jag ser det är det utan tvivel farligare att använda den här stolen än att inte använda någon alls. Så har också expertisen bedömt det. Därför borde man gå ut mera aktivt och inte bara allmänt hänvisa till broschyrer och sådant. Detta är en väldigt viktig fråga. Naturligtvis är det inte bra när barn kommer till skada, och därför måste allt göras för att förhindra att det sker. Jag efterlyser alltså en bättre aktivitet på det här området. Som jag sade borde man använda polisen och Svensk Bilprovning, som mera direkt kommer i kontakt med bilisterna. Det är en väg som man har försummat när det gäller att upplysa allmänheten.

Herr talman! Att det sker information på olika sätt är väl heh klart. Konsumentverket gav i mars 1978 ut eu blad som kallas Fakta från konsumentverket, som just rör typgodkända bilbarnstolar och där man talar om vilka som är godkända — inte mindre än sju olika sorter är berörda. Här finns också en mängd information till föräldrarna. Trafiksäkerhetsverket har givit ut en liten broschyr som heter När du kör barn i trafiken, läs om barn i barnvagnsinsats, barnstol, baksäte, barnvagn osv. Dessa är lättillgängliga — de finns att få överallt. Och jag är ganska säker på att det är en bättre metod än förbud som man inte kan kontrollera efterlevnaden av. Vi har alltför mycket förbud i vår lagstiftning som inte efterlevs och som vi inte har några möjligheter att kontrollera efterlevnaden av. Hur många hundratusen människor går inte mot röd gubbe i Stockholmstrafiken eller i våra samhällen varje dag? De bryter mot lagen och det finns en straffsanktion. Men det finns ju ingen som helst möjlighet för ordningsmakten att kontrollera efterlevnaden. En sådan lagstiftning är en dålig lagstiftning. Det vore samma sak om vi skulle ha ett förbud här, om man inte vore säker på att man kunde kontrollera efterlevnaden.
Herr talman! Faktum kvarstår att stolen används i mycket stor omfattning ute i landet i dag. Det visar att informationen inte är tillräcklig. Jag tycker att man betydligt hårdare bör gå ut till allmänheten med upplysningar om den här stolens risker.

ämnar vidta för att förbättra möjligheterna att i svenska hamnar efter lossning farliga varor ta om hand rester av miljöfarliga varor. Enligt gällande bestämmelser skall anordning för mottagning och behandling av oljehaltigt barlast eller tankspolvatten finnas på platser där olja lastas. Anordning för mottagning av sådant oljeförorenat vatten skall vidare finnas på platser där oljetankfartyg lastas med annat än olja. Ansvarig för att behövlig anordning finns är den som lastar ut olja resp. avlastaren. Bestämmelserna trädde i kraft den 1 april 1977. I den mån anordningen inte var klar vid denna tidpunkt, måste den som svarar för att anordningen skall finnas söka dispens hos sjöfartsverket. I april 1977 var flera anordningar redan i bruk eller klara att tas i bruk inom kort. För att driva utvecklingen så snabbt som möjligt har sjöfartsverket och statens naturvårdsverk prövat tidsplanen för inrättandet av varje särskild anordning med beaktande av de särskilda förhållanden som varicrar från plats till plats. F. n. finns större anordningar för mottagning och behandling av oljehaltigt barlast eller tankspolvatten på nio platser samt anordningar för mottagning av oljehaltigt länsvatten och fasta oljerester från fartygs maskinrum på sammanlagt omkring 40 platser i landet. Anordningarna för oljeavfall från fartyg kan i det närmaste betraktas som färdigutbyggda och täcka det behov som fartygen har. I mindre hamnar som inte har inrättat fasta anordningar beräknas tankfordon komma att utnyttjas. Regeringen, sjöfartsverket och naturvårdsverket följer noga utvecklingen på området. Självfallet är det också angeläget att frågan om mottagning och behandling av kemikalierester från fartyg löses. Denna fråga innehåller emellertid olika problem av bl.a. teknisk, ekonomisk och praktisk natur. F.n. utreder sjöfartsverket och naturvårdsverket hanteringen av rester från kemikalietankfartyg. Av det hittills utförda utredningsarbetet framgår att det inte torde möta något egentligt hinuer från teknisk synpunkt att ta om hand och förstöra rester av sådana kemikalier som lossas i svenska hamnar. Detta utredningsarbete fortsätter inom verken och kan beräknas vara avslutat under 1978.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet så mycket för svaret. Stora mängder miljöfarliga varor i form av olja och giftiga kemikalier lossas i de svenska hamnarna — detta gäller också för insjöhamnarna. När lasten lossats händer det att gifter och oljeblandat vatten blir kvar i fartygen, och om vi inte har mottagningsanordningar för dessa rester i hamnarna, finns det risk att de dumpas i havet. Efter läsning av kustbevakningens årsrapport för 1977 och mot bakgrund av det stora antalet oljeutsläpp som gjorts efter våra kuster 23 —- långt ifrån alla är väl upptäckta — finns det skäl att anta att det finns fartyg som rengör tankarna ute till havs och släpper ut oljeblandat vatten. Om fartyg också dumpar gifter ute till havs har man ingen möjlighet att upptäcka, men man vet att den marina miljön skadas av detta. Jag noterar nu med tillfredsställelse att statsrådet säger i svaret att mottagningsanordningarna för oljeavfall i det närmaste är utbyggda. Det är ett angeläget, klart och positivt besked. Men även om detta besked nu har lämnats, finns det skäl att fråga sig varför vi i de svenska farvattnen har så väldigt många utsläpp av olja — jag tänker härvid även på de utsläpp som av kustbevakningen benämns ”begränsade”. Man frågar sig om det i de här fallen inte hade varit möjligt för fartygen att klara rengöringen av tankarna på annat sätt. Jag tror att denna fråga måste följas med mycket skärpt uppmärksamhet, och jag vill betona att det är angeläget att man snabbt vidtar åtgärder vid de hamnar som ännu inte är utbyggda, så att ingen skall kunna skylla på att det vid dessa inte finns mottagningsanordningar. Problemen med kemikalieresterna utgör en något besvärligare fråga. Jag noterar med tillfredsställelse att utredningsarbetet pågår och att det beräknas vara klart under detta år. Det rör sig om ett relativt fåtal hamnar, där man lossar varor som innehåller giftiga kemikalier, och dessa bör således vara kända av sjöfartsverket. Jag undrar därför om statsrådet har någon uppfattning om när förslag från den utredning som pågår kan föreligga.
Herr talman! Jag hänvisar till sista meningen i mitt svar som lyder: ”Detta utredningsarbete fortsätter inom verken och kan beräknas vara avslutat under 1978.”
Herr talman! Det är bra att utredningsarbetet fortsätter, men jag är ändå angelägen om att statsrådet gör en närmare precisering när det gäller tidpunkten för när arbetet är färdigt. Jag vill också betona att det är mycket önskvärt att statsrådet, när utredningen presenterat sitt resultat, så snabbt som möjligt vidtar åtgärder på det här området. Oljeutsläpp kan man visserligen lätt spåra, men rester av giftavfall eller kemikalier som kanske dumpas är praktiskt taget nästan omöjligt att upptäcka. När utredningsresultatet kommer är det därför angeläget att statsrådet snabbt agerar i den här frågan, och det är detta jag ville betona med min sista fråga.
Herr talman! Självfallet kan jag inte uttala mig om någon tidsplan förrän utredningsarbetet är klart och vi vet mera om omfattningen av de tekniska konstruktionerna, möjligheterna att få fram dem inom landet, kostnaderna för dem osv. Men lika självklart är ju att vi så snart det finns möjlighet att förverkliga planerna — och liksom Karl-Erik Strömberg bedömer jag det som mycket viktigt — skall se till att åtgärder vidtas utan onödigt dröjsmål.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Frågan var ställd till industriministern, Den gäller en viktig del av svenskt näringsliv. Den har direkt samband med fusionen inom stålindustrin, som handlagts av industriministern och hans departement. Det här är inte i första hand en kommunikationsfråga. Dagen efter det att riksdagsbeslutet fattades om bildandet av SSAB. handelsstålbolaget, beslöt Gränges AB preliminärt att rederiverksamheten, Gränges Shipping, skulle upphöra. Jag ville veta om detta beslut var bekant för industriministern. Visste han det inte blev han förd bakom ljuset. Visste 25 han det blev de anställda i Gränges Shipping samt riksdagen förda bakom ljuset. Svaret i dag vill antyda att de anställda och regeringen informerats. Vad de anställda beträtfar är detta osanning. Koncernledningens beslut om nedtrappning samtidigt med riksdagsbestutet kom som en chock för personal på kontor och i fartyg. En försäljning av dessa fartyg till marknadsvärdet innebär att det köpande rederiet får avsevärt sänkta kapitalkostnader jämfört med Gränges Shipping vid drift av fartygen. Det är kapitalkostnaderna som är den tunga biten för rederierna. En samhällsbedömning av en försäljning till utländska redare ger vid handen att man exporterar anläggningstillgångar med ett värde av 645 milj.kr. mot en ersättning på 203 milj.kr. Det är en kapitaltörstöring i storleksordningen 450 milj.kr. Samtidigt är det en subventionering av utländska redare i motsvarande grad. Dessa fartyg. herr talman, är kombinationsfartyg som kan frakta olja. spannmål. koloch malm. Vi för i Sverige en neutralitetspolitik som riksdagen har fastslagit. Ifrågavarande fartyg är lämpliga för lejdtrafik, något som vi måste ha i händelse av avspärrning. Vi får inte glömma den svenska handelsflottans stora del av förtjänsten, att vi under andra världskriget klarade oss försörjningsmässigt så bra som vi gjorde. Från socialdemokratiskt håll har vi krävt en utredning om ett samhälleligt engagemang i sjöfartsbranschen. Detta krav har inte mött något gehör. Men kan det inte nu vara dags att med snabbhet och kraft gripa sig an de akuta problem vi står inför? Jag vill fråga regeringens talesman: Är regeringen beredd att, i stället för att intressen i länder med bekvämlighetsflagg eller i Grekland gör det, gå in mot bakgrund av samhällsekonomiska överväganden, beredskapsskäl, folkförsörjningsaspekter i ofredstider och andra allvarliga aspekter och ta över ett rederi, som är komplett, med personal på alla nivåer och med hypermodernt tonnage, som annars slumpas bort och blir en övermäktig konkurrent till annan seriös svensk sjöfart? Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på frågan Tisdagen den som jag ställde till industriministern. Det som nu håller på att hända med 30 maj 1978 Gringes Shipping kan på sikt leda till att Sveriges ställning som sjöfartsnation hotas. Vi har under lång tid byggt upp bl.a. vår malm och stålexport och har varit beroende av en oljeimport och därmed också av en transportapparat, som är specialiserad på dessa för samhällsekonomin viktiga områden. Vi hari vårt land byggt upp betydande know-how inom rederirörelsen, och det är ett slöseri att inte utnyttja detta kunnande på rätt sätt. Frågan gäller kanske egentligen om vi har råd att i det kortsiktiga perspektivet tillåta en utförsäljning av en så viktig delav vår transportapparat. Har vi råd med det? Har vi råd att göra vår export och import till stora deltar beroende av utländska fartyg. som till mycket stor del går under bekvämlighetsflagg? I den situation som den internationella sjöfarten nu befinner sig i är tillgången på ledigt tonnage stor. men hur länge varar det? Vilken situation kommer vi att vara I om exempelvis tio år? Av det svar jag fått av statsrådet framgår att regeringen bl.a. har gått in med stöd till rederinäringen, och det är naturligtvis bra att den får stöd. Men räcker det, och vad händer om det stödet inte räcker? Vidare meddelas i svaret att Grängesledningen under förhandlingarna bedömde rederiverksamheten som en belastning med hänsyn till koncernens förmåga att överleva och därmed också till tryggheten för huvuddelen av de anställda i Gränges. Men här handlar det också om tryggheten för ett stort antal anställda inom rederibranschen som sådan, inte bara inom Gränges Shipping, där 450 personer direkt berörs. Det är också viktigt att slå fast vilket ansvar samhället har framöver när det gäller de tunga basindustrierna, som alltid varit mycket beroende av vår rederinäring,i detta fall representerad av Gränges Shipping. Det finns t.ex. en sådan koppling till LKAB:s malmtransporter över Narvik och Luleå. Vilket beroende har 1. ex. SSAB av en effektiv transportapparat på det här området tramöver? Hur skall vi klara den framtida oljetmporten, om vi inte klarar denna del av det svenska näringslivet? Det är viktigt att klara ut de här frågorna. Jag tycker, med hänsyn till de viktiga frågor som är ställda, att svaret är ovanligt kort.

Herr talman! Låt mig börja med Birger Rosqvists påstående att det var osanning att de anställda hade informerats. En representant för de anställda på mycket hög nivå informerades av regeringens talesman före offentliggörandet. Om han sedan inte har kommunicerat med sina huvudmän vet jag inte. Hela regeringens agerande gentemot rederinäringen, ända sedan vi i oktober-november 1976 konfronterades med den kris som var inte under uppsegling utan redan ett faktum, har ju gått ut på att försöka skapa förutsättningar för en överlevnad, så att vi när konjunkturen ändras inte skulle stå utan svensk shipping. Syftet var dessutom att undvika försäljning 27 till underpriser av svenskt tonnage till utlandet. Det var därför vi gick till riksdagen och begärde att få det kreditgarantistöd inom en ram av 500 milj.kr. som riksdagen då beviljade och där vi för några månader sedan kunde konstatera alt vi hade ungefär 200 milj. oförbrukade, och som vi av riksdagen begärde att få ha till förfogande ytterligare eu år, alltså fram 1. o. m. den 30 juni nästa år. Det gick riksdagen med på för någon vecka sedan. Men krisen har sedan förvärrats. Den är mycket svårare i dag än den var för ett år sedan. Vi måste därför överväga andra åtgärder. Detta utreds ft. n. av sjöfartspolitiska utredningen i nära kontakt med departementet. Det sade jag i mitt svar. Självklart är väl att under det att utredningsarbetet pågår kan jag inte lämna några mera precisa uppgifter. Men jag återkommer. Vi bedömer att analysen av situationen och förslag till åtgärder skall vara klara i mitten på nästa månad.

Herr talman! Vad gäller de anställdas vetskap om vad som höll på att ske säger kommunikationsministern att en mycket högt uppsatt representant för personalen informerades före offentliggörandet. Men det var inte det det var fråga om, utan det var fråga om att de anställda och även riksdagen borde ha informerats innan man fattade beslutet. Det borde ha kommit fram under förhandlingarna. Om det här blev bekantgjort för personalrepresentanten när allting redan var klart. var det så dags. Då fanns det ingenting att säga till om. Personalen anser att den blivit förd bakom ljuset, att man har spelat under täcket och att personalen på det sättet rent ut sagt blivit bedragen av Grängesbolaget i detta fall, samtidigt som Gränges gjorde en god vinst på sin uppgörelse med staten. Men den uppgörelsen gällde ju handelsstålet. Det är inte kommunikationsministern som är ansvarig för den. utan det är hans kollega i industridepartementet.

Herr talman! Kommunikationsministern sade att regeringen agerat under Om nedläggningen rätt lång tid för att skapa förutsättningar för att branschen skall kunna överleva. Senare sade han att regeringen avvaktar och att besked väntas inom en halv månad, om jag uppfattade svaret rätt. Men när det gäller Gränges Shipping brådskar det ju. Detta är en synnerligen viktig del av svensk rederinäring. Jag nämnde malmexporten som cen traditionellt mycket viktig del av de svenska näringarna. Å andra sidan har vi know-how i branschen, men vad händer med värt know-how, om vi tappar viktiga delar av just den här rörelsen? Och vad händer med möjligheterna att behålla en effekuv transportapparat? Kan man koppla ett sådant behov till LKAB, SSAB osv.? Men det allra viktigaste är att åtgärder vidtas snabbt. Det här företaget håller ju på att gå över styr och säljas ut, vilket skulle medföra oerhörda kapitalförluster. Att vinna en månad, en och en halv månad eller två månader kan därför vara av stor betydelse. Ämnar regeringen under den tiden på något sätt se till att företaget inte löper i väg från oss för gott?

Herr talman! Vi är naturligtvis helt överens, Birger Rosqvist. Sten-Ove Sundström och jag, om angelägenheten av att försöka bevara svensk sjöfartsnäring I så stor omfattning som möjligt. Situationen är emellertid ytterst besvärlig, helt enkelt därför att svenska rederier under läng tid inte har kunnat bedriva sin verksamhet utan stora underskott. Rederierna har haft stort tonnage liggande upplagt, som kostar enorma pengar varje dag och inte inbringar några inkomster, och de har svårigheter att få tillräckligt med fråkter. Man kan fråga sig vad allt detta beror på. Sist och slutligen är det naturligtvis konkurrens om frakterna, där kostnaderna spelar en avgörande roll. Det är tragiskt att behöva konstatera att man inte har kunnat konkurrera med andra länder, som har ett annat kostnadsläge. Jag delar uppfattningen att det är ett mycket viktigt samhällsintresse att vi kan lösa problemet, men vi måste samtidigt ha klart för oss att det kommer att kosta oerhört mycket pengar. Hur angeläget det än är med snabba åtgärder är det därför in:e lämpligt att fatta några förhastade beslut, utan vi måste ha ett bra beslutsunderlag först, och det är ett sådant vi beräknar ha fått fram om ett par veckor.

Herr talman! Kommunikationsministern säger att det skall kunna fattas någon form av beslut om ett par veckor. Jag skulle då till sist vilja veta: Kan detta löfte gälla Gränges Shipping, så att man inom regeringen är beredd att 29 låta staten gå in där? Den kapiualförstöring som annars blir följden drabbar hela det svenska samhället. Vi har tappat mycket av vår handelsflotta under ären 1976 och 1977. Kanske skall vi i framtiden blicka tillbaka och säga: Under åren 1976-1979 försvann Sveriges handelsflotta. Det var under Bo Turessons och Nils Åslings tid; det var under den tid då vi levde under Åslings doktrin. Då försvann en näringsgren som stod för en tidigare exporunkomst motsvarande 10 926 av den svenska exporten. Underskott har vi haft en lång tid, säger kommunikationsministern. Nej, det är inte särskilt lång tid. Överskotten var stora under åren 1973 och 1974. Personalkostnaderna var lika stora då som nu. Beroende på omständigheter som minskade oljetransporter och annat har sjöfrakterna I. n. gått ner och är inte lika efterfrågade som tidigare. Det har också varit en överetablering inom sektorn. Men, herr kommunikationsminister, vi måste försöka att övervintra trots den här situationen. Jag hoppas, som sagt, att inte året 1978 och en del av 1979 skall få betraktas som den tid då Bo Turesson var kommunikationsminister och den sverska handelsflouan försvann.

Herr talman! Under de veckor som det kommer att ta för regeringen att få insikt och kanske vetskap om vad som är på väg att hända inom rederibranschen vore det, tror jag, väldigt viktigt för de anställda i Gränges Shipping att få någon klarhet I vad som kommer att hända. Om jag uppfattar kommunikationsministerns syn på frågan rätt, så har han en positiv inställning till att samhället bör gå vidare med någon form av engagemang här. Kan statsrådet ge et lugnande besked ull de 400 anställda som direkt är berörda, som löper risken att mista sina jobb och nu helt enkelt är på fallrepet”? Kan statsrådet ge ett sådant besked här i dag?
Herr talman! Det är riktigt som Birger Rosqvist säger att det är angeläget att vi försöker få den svenska handelsflottan att övervintra. Det är precis det som varil regeringens argument och skäl för att hos riksdagen begära godkännande av kreditgarantisystemet. Avsikten med det var just att rederinäringen skulle kunna överleva den här kritiska perioden. Det är inte bara Gränges Shipping som i dag är i farozonen. Fyra stora svenska rederier med tank och bulktonnage är illa ute. Det är för att försöka åstadkomma en lösning för samtliga dessa fyra som vi nu gett sjöfartspolitiska utredningen i uppdrag att med förtur arbeta fram förslag i detta avseende. Det vore naturligtvis utomordentligt tragiskt om man. som Birger Rosqvist säger, I framtiden skulle kunna förbinda mitt namn med den svenska handelsflottans försvinnande från världshaven. Men när det gäller den kris som f. n. råder får jag väl trösta mig med att den krisen hade drabbat den svenska handelsflottan och det svenska samhället med samma kraft och med samma tyngd vilken regering som än suttit vid makten och vilken - Nr 157 kommunikationsminister som än suttit på den stol där jug nu sitter. Tisdagen den Till Sten-Ove Sundström vill jag säga att jag har on så positiv inställning ul 30 maj 1978 de här frågorna som nägon kan ha, och den delas av regeringen i övrigt. Problemet är naturligtvis bara att finna finansieringsformer för företagets Om nedläggningen fortsatta existens. För min del tvekar jag inte att pröva även okonventionella av Gränges Shiplösningar.
Herr talman! Regeringen har inte varn främmande för okonventionella lösningar. Fit exempel är ju stödet till NCB på 400 milj.kr.. som även vi från socialdemokratiskt håll ställt oss bakom. Kommunikationsministern säger också att det kreditstöd ull rederinäringen som vi fattade beslut om förra året infördes just med tanke på att man ville försöka få rederinäringen att leva vidare. Men det har tydligen visat sig att den utformningen av stöd inte var den bästa. Stödet har inte utnyttjats i den grad som regeringen hade väntat sig. Det blev 200 milj.kr. över, och vi har nu beslutat att de pengarna skall kunna få utnyttjas under nästa år. Det har stått klart ganska länge att det behövs andra åtgärder. Vi har inte tid att hälla på att utreda och gräva I detta, utan här behövs konkreta och snabba åtgärder. Kommunikationsministern antyder att han själv är positiv till att sjöfartsnäringen skall finnas kvar, att svenskt sjöfolk även i fortsättningen skall kunna få jobb. Men det är handling vi behöver —- inte bara ord, herr kommunikationsminister.
Herr talman! Det är glädjande att höra statsrådet säga att regeringen har en positiv syn på frågorna och är beredd att på något sätt ge stöd. Det hör till saken att regeringen tidigare har visat en s.k. positiv inställning till övriga viktiga områden i samhället — jag tänker närmast på Svenskt Stål AB och andra liknande områden — men tyvärr har inte det gett de bästa resultaten, sett ur de anställdas synpunkt. Jag tycker att statsrådet och regeringen i övrigt skall gripa in med kraft och skynda på utvecklingen. Som statsrådet nämnde rör det inte bara Gränges Shipping och dess 400 anställda — även om det i första hand är det företaget vi nu diskuterar — utan här rör det sig om betydligt fler människors trygghet och anställning. Det är därför viktigt att något sker snabbt och att det verkligen blir ett positivt och snabbt resultat, så att det hela inte bara flyter ut och ingenting händer. Vårt näringsliv är alldeles för beroende av rederibranschen för att vi skall kunna acceptera detta.
Herr talman! Jag är ledsen att jag måste begära ännu en replik, men Birger Rosqvists yttrande får inte stå oemotsagt. Det är inte så att konstruktionen av kreditgarantistödet är olämplig eller att det inte slagit tillräckligt bra. Det 31 förhållandet att inte hela ramen utnyttjats — det är ingenting att vara ledsen för — beror på att vi samtidigt har arbetat med amorteringsbefrielser av stor omfattning. Därigenom har behovet av att använda kreditgarantin minskat. och det har inte varit till nackdel för rederierna celler sjöfartsnäringen. Beträffande Gränges Shipping hade vi ett erbjudande om en kreditgaranti på 50 milj.kr., som utan tvivel skulle ha betytt en hel del. Men företaget tackade nej, och regeringen har faktiskt ingen möjlighet att tvinga på det ett sådant stöd.
Herr talman! Just detta sista tyder på att utformningen av stödet kanske inte är den allra bästa. Det var 50 milj.kr. som Gränges Shipping tackade nej till. Jag lyssnade i går till en talesman för ett annat rederi, som har en ansökan inne om 45 milj.kr., och man överväger att dra tillbaka den ansökan. Herr talman! Vad jag efterlyst från kommunikationsministern är ett något så när lugnande besked för alla som är sysselsatta inom den här näringen. Jag skall läsa protokollet noga efter det här sammanträdet och se vad jag kan få ut av det. Jag har, herr kommunikationsminister, blivit ombedd att i morgon fara till en sjöbefälsskola och tala till avgångsklasserna — en sjökaptensklass och en sjöingenjörsklass. Jag hade tänkt att jag skulle kunna få med mig någonting positivt från dagens debatt att säga till dem. De blir ytterligare ett tillskott till de 1 600 som varslats eller de bland befälen som ligger över 1 200 och som snart är utan jobb. Nu kommer ytterligare 50 man ut. Vart skall de ta vägen? Var skall de söka sina jobb? Skall de gå till Chevron, som har bekvämlighetsflaggade båtar, eller har de en chans att få ott jobb på ett fartyg med en svensk flagga I aktern? Jag har inte fått svar på den frågan i dag.

Herr talman! Börje Nilsson har frågat industriministern vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att rädda driften vid Karpalunds sockerbruk. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. De av riksdagen beslutade nya riktlinjerna för jordbrukspolitiken innebär bl.a. att sockerbetsodlingen skall avpassas så att den vid normalskörd ger ett importutrymme motsvarande 10-15 96 av vår totala sockerkonsumtion. Hänsyn har därvid främst tagits till u-ländernas behov av export. I konsekvens härmed finner jag det angeläget att importen så långt möjligt avser socker med ursprung i sådana länder. I den överenskommelse som träffats om sockerbetsodlingen för innevarande år har angetts att sockerbetsarealen för 1978 års odling bör uppgå till högst 32 000 ha. Hänsyn har då tagits till den minskning av sockerkonsumtionen som skett under de senaste åren och som i kostsammanhang ansetts positiv. Eventuellt erforderlig kvotering av odlingen bör inte få drabba de områden som normalt levererar betor till bruken på Öland och Gotland. Jag vill här erinra om att sockerbetsarealen år 1977 uppgick till ca 53 000 ha. Därmed har självförsörjningsgraden höjts till ungefär den nivå som till följd av 1977 års beslut bör bibehållas. Jag vill även betona att det angivna importutrymmet skall ses som ett riktmärke för genomsnittliga förhållanden under en följd av år. Den faktiska importen har under hela 1970-talet legat betydligt högre. 1977 års beslut togs på denna punkt av en enig riksdag. Även om sockernäringen är reglerad så är Sockerbolaget ett självständigt företag som har att planera sin verksamhet utifrån normala företagsmässiga grunder. De prisöverläggningar som förekommer varje år syftar bl.a. till att bolaget skall få täckning för sina kostnader. Om inte Sockerbolaget eftersträvar en så rationell verksamhet som möjligt kan detta innebära ökade kostnader för konsumenterna. Det är också nödvändigt att denna fråga bedöms med hänsyn till de totala kostnaderna för sockerproduktionen, varvid man även måste räkna in de ökade transportkostnader som blir en följd av en eventuell nedläggning. Detta är särskilt viktigt med hänsyn till att bolaget ej står för dessa kostnader. Vid diskussionerna rörande Karpalund har bolaget utgått ifrån att brukets betareal till sin huvuddel skall kunna tillföras andra bruk. Enligt vad jag erfarit föreligger ännu ej något beslut om att lägga ned sockerbruket i Karpalund. Vad man beslutat är att göra en undersökning av konsekvenserna av en cventuell nedläggning. I ett uttalande har Sockerbolagets styrelse förklarat att om en sådan undersökning skulle resultera i en nedläggning kommer bolaget att erbjuda alla anställda vid bruket andra arbeten inom Sockerbolaget eller dess systerföretag inom Cardokoncernen. Av min redogörelse har framgått att det ännu ej föreligger något beslut om nedläggning av sockerbruket vid Karpalund. Regeringen följer med uppmärksamhet pågående diskussioner och överväganden.
Herr talman! Jag får tacka jordbruksministern för svaret. Anledningen till min fråga är att Sockerbolaget har signalerat en nedläggning av Karpalunds sockerbruk utanför Kristianstad. En nedläggning av Karpalunds sockerbruk får mycket allvarliga konsekvenser för sysselsättningen och jordbruksnäringen i östra Skåne. En sådan åtgärd medför ett direkt bortfall av 165 arbetstillfällen och totalt på längre sikt av 330 jobb. Härutöver berörs 1 100 sockerbetsodlare. Arbetsmarknadsläget i Kristianstadsregionen är mycket svårt, och prognosen för framtiden är dålig. Antalet arbetslösa uppgår just nu till närmare Om åtgärder för att rädda driften 2 000. Läget i angränsande kommuner, främst Östra Göinge, är också mycket bekymmersamt. Regionen tål inte ett ytterligare bortfall av arbetstillfällen. En nedläggning av Karpalund innebär också en koncentration av sockernäringen. Strukturomvandlingen och koncentrationsprocessen inom Sockerbolaget var i stort sett avslutad i början av 1960-talet. En nedläggning av Ölands och Gotlandsbruken i början av 1970-talet förhindrades av staten av arbetsmarknadspolitiska skäl. Jag anser alt samma synsätt måste anläggas på Karpalund. Man kan alltså inte bortse från regionalpolitiska hänsyn. Skulle man nu genomföra Sockerbolagets förslag medför det att samtliga fem bruk i Malmöhus län blir kvar, medan det enda bruket i Kristianstads län läggs ned. Ett sådant handlande kan inte accepteras. Sockerbolaget och Cardo har liksom alla andra företag ett ansvar för att sysselsättningen upprätthålls, särskilt i svåra tider och i regioner där sysselsättningssvårigheterna är stora. Sockerbolaget är formellt ett privat företag men styrs av vissa grundläggande beslut som fattas av staten. Bakom bolagets handlande ligger alltså riktlinjer från staten, och det är här som regeringen måste komma in i bilden. Det svar jag har fått i dag av jordbruksministern betraktar jag som negativt. Jordbruksministern för en diskussion om sockerarealen. Men det är inte det det handlar om. Detta är en lokaliseringspolitisk och arbetsmarknadspolitvisk fråga. Därför hade jag också ställt den till industriministern och hade gärna velat ha en diskussion med honom. Jordbruksministern säger i svaret att sockernäringen är reglerad men att Sockerbolaget är ett självständigt företag. Innebär det att man överlåter åt Sockerbolaget att självt bestämma vilket bruk som skall läggas ned? Är det marknadskrafterna igen som skall verka och själva regera som de önskar? Jag kan inte acceptera dewa, utan här måste man ta lokaliseringspolitiska hänsyn. Jordbruksministern säger allra sist i svaret: ”Regeringen följer med uppmärksamhet pågående diskussioner och överväganden.” Innebär det att man ändå till sist lägger sig i diskussionen om nedläggning av sockerbruken?
Herr talman! Den fråga Börje Nilsson ställt lyder: Vilka åtgärder ämnar regeringen vidta för att rädda driften vid Karpalunds sockerbruk? Jag har i dag svarat att det inte föreligger något beslut om nedläggning av sockerbruket i Karpalund men att regeringen med uppmärksamhet följer de diskussioner och överväganden som sker. Det är det svar som Börje Nilsson får.
Herr talman! Jag tackar naturligtvis för det svaret. Men det hade varit skönt om det av svaret klart hade framgått vilka åtgärder regeringen ämnar vidta och om regeringen är beredd att gå in i diskussionen om vilket bruk som skall läggas ned. Centerpartiet. som Anders Dahlgren tillhör, står ju för en decentralistisk politik. Jag tycker att det rimmar dåligt med handlandet i detta fall. Här sker Nr 157 alltså en koncentration av sockernäringen, som inte är bra. Tisdagen den Det står också inskrivet i regeringsdeklarationen att man vill motverka 30 maj 1978 maktkoncentration. Aven mot den bakgrunden tycker jag att det föreligger skyldighet för regeringen att ingripa i det här fallet. Det finns många skäl för Om tidpunkter för ett bibehållande av sockerbruket i Karpalund. Jag hade därför förväntat mig racertävlingar med ett mer direkt svar från jordbruksministern om regeringen är beredd att båt | ingripa för att rädda Karpalund och vilka åtgärder man ämnar vidta.
Herr talman! Det är riktigt att Sockerbolaget har en monopolställning, men det är — höll jag på att säga — inte mitt fel. När det gäller koncentrationen vill jag bara erinra om vad som skrevs i propositionen om den framtida jordbrukspolitiken. Det angavs där klart att en minskad sockerproduktion inte får gå ut över Öland och Gotland. Det innebär ewt klart vaktslående av bruken där ur regionalpolitisk synpunkt. Vad som kommer att ske i Karpalund vet vi inte. Vad jag sagt är att vi med intresse följer de pågående diskussionerna och övervägandena. Det svaret tycker jag att Börje Nilsson borde vara tacksam för. Det skulle nämligen inte finnas någon anledning att följa dessa diskussioner och överväganden med intresse och uppmärksamhet, om vi inte hade någon avsikt med det.
Herr talman! Det är i och för sig bra, men det hade varit skönt om man redan nu hade kunnat ge ett besked. Situationen är naturligtvis mycket oroande för de anställda. Det är uppemot 200 personer som är direkt berörda av detta företag. Jag tycker inte att det är riktigt bra att dessa människor på det här sättet skall behöva vänta på ett besked.
Den 17 juni 1978 skall det hållas en racertävling med båtar i skärgården i Roslagen med start och mål i Norrtälje. Från miljövårdshåll har planerna på en sådan tävling mött skarp kritik. Mitten av juni är absolut sämsta tid för en båttävling, hävdar de. Häckande sjöfågel — och fåglar som just fått sina kullar kläckta — störs av båtarna och av åskådarna. En rad myndigheter har därför avrått från att ordna tävlingen vid denna tidpunkt, bl.a. naturvårdsverket och regionplanekontoret.
Sockerbolaget är ett monopolföretag, och naturligtvis måste statsmakterna vara med och bedöma sockerbrukens framtid. I den bedömningen måste man ta regionalpolitiska och arbetsmarknadspolitiska hänsyn.
Är jordbruksministern beredd medverka till att racertävlingar med båt i från miljösynpunkt känsliga skärgårdsområden förläggs till tidpunkter då minimal skada åstadkommes på djurlivet? Mot bakgrund av Volvoledningens ansvarslösa handlande gentemot sina anställda och svenska samhällsintressen aktualiseras följande fråga:
493, och anförde: Herr talman! David Wirmark har frågat mig om jag är beredd att medverka till att racertävlingar med båt i från miljösynpunkt känsliga skärgårdsområden förläggs till tidpunkter då minimal skada åstadkommes på djurlivet. Frågor om tillstånd till motorbåtstävlingar prövas i första hand av lokal polismyndighet enligt bestämmelserna i allmänna ordningsstadgan. Polismyndigheten skall pröva om tävlingen kan genomföras utan att allmän ordning och säkerhet åsidosätts. Yttranden inhämtas därvid i allmänhet från 35 racertävlingar med båt naturvårdsverket när det gäller natur och miljövårdssynpunkter. Konflikter när det gäller olika friluftsaktiviteter på sjöar och i skärgårdar har uppmärksammats i skilda sammanhang. Naturvårdsverket har tagit initiativ tillen utredning som dels skall kartlägga de olika konfliktsituationer som kan uppstå, dels försöka finna former för hur de skall lösas. Vidare har jag erfarit att en arbetsgrupp med representanter för naturvårdsverket, sjöfartsverket, Svenska racerbåtsförbundet och Sjösportens samarbetsdelegation kommer att ta upp frågan om vilka begränsningar som från naturvårdssynpunkt skall gälla för racerbåtstävlingar. Jag vill inte här gå närmare in på den särskilda tävling som nämns i frågan eftersom den nu prövas av berörda myndigheter. Allmänt anser jag det emellertid självklart att hänsyn måste tas till såväl friluftslivet som djurlivet vid planeringen av sådana verksamheter som racerbåtstävlingar. Detta innebär bl.a. att det inte kan vara lämpligt att ordna sådana tävlingar inom ömtåliga vattenområden under den för djurlivet mest känsliga perioden. Jag utgår från att dessa synpunkter kommer att beaktas vid de diskussioner som pågår mellan olika organ.
Herr talman! Jag får tacka för svaret. Min fråga var föranledd av Nationalloppet, ett racerlopp för båtar ut genom Norrtäljeviken, som planeras äga rum den 17 juni, dvs. just under den absolut sämsta tiden för en sådan båttävling ur sjöfågelssynpunkt. Tidpunkten är dåligt vald, eftersom häckande sjöfågel och fåglar som just fått sina kullar kläckta störs av båtarna och åskådarna. Regionplanekontoret i Stockholms län skriver t.ex., att de fåglar som häckar på låga hällar kan få sina häckningsplatser totalt ödelagda av de kraftiga svallvågorna. Man framhåller att ett annat hot mot fåglarna är alla åskådare som går i land på småöar och kobbar för att titta på tävlingen. De skrämmer iväg honorna med följden att äggen kallnar. Ungarna fryser eller svälter ihjäl, skriver kontoret, och ber polisen att flytta på tävlingen till dess fåglarna har häckat färdigt. Jag tycker det är skandal att beslut om flyttning till senare tidpunkt under året inte har skett. Får jag lägga till att det inte är fråga om någon opinion skapad av känsliga stockholmare jag talar om. I skärgården i Norrtälje med omnejd finns en stark lokal opinion mot att loppet skall gå vid denna tidpunkt. Blidö-Frötuna skärgårdsförening kräver stopp för tävlingen och samlar in namn. Lotsarna protesterar av säkerhetsskäl. Av 100 intervjuade häromdagen i Norrtelje Tidning ville en övervägande majoritet flytta loppet till en senare tidpunkt. Fritidsnämnden säger nej till bidrag, och hälsovårdsförvaltningen i Norrtälje avstyrker att loppet körs den 17 juni. Kritiska synpunkter har också framförts av både naturvårdsverket och sjöfartsverket. | Nr 157 Det är därför angeläget att tävlingar som denna, som går i känsliga Tisdagen den skärgårdsområden, förläggs till tidpunkter då minimal skada åstadkommes 30 maj 1978 på djurlivet. Det är därför värdefullt att jordbruksministern nu säger att det inte kan vara lämpligt att ordna sådana tävlingar inom ömtåliga vattenom Om regeringens råden under den för djurlivet mest känsliga perioden och att hans synpunkter syn på strandskydkommer att beaktas vid de diskussioner som pågår mellan olika organ. Jag det hoppas att jordbruksministern personligen övervakar detta, så att rättelse kommer snart. Jag vill därför för det första fråga när det arbete som pågår förväntas bli klart, och för det andra om inte jordbruksministern tycker att de synpunkter han gett uttryck åt i kammaren i dag borde föranleda arrangörer och myndigheter i fall som det här anförda att redan nu se till att racertävlingar förflyttas till lämpligare tidpunkter?
Herr talman! Den första frågan kan jag inte ge ett definitivt svar på. Beträffande den andra frågan vill jag erinra om att detta ärende, dvs. polisens beslut att ge tillstånd till denna tävling, har överklagats till länsstyrelsen. Därför vill jag inte närmare kommentera den tävlingen. IT övrigt tycker jag att jag i mitt svar gav ett helt klart besked om hur jag ser på tävlingar arrangerade under denna årstid. § 12 Om regeringens syn på strandskyddet

Herr talman! Svante Lundkvist har — under åberopande av uppgifter i massmedia att regeringen mot naturvårdsverkets uppfattning beviljat en rad dispenser från strandskyddet — frågat mig om regeringen har en annan syn på strandskyddet än den som kom till uttryck i riksdagsbeslutet när det generella strandskyddet infördes. Mitt svar är nej. Regeringens uppfattning är självklart att gällande lagstiftning skall tillämpas. Riksdagens beslut år 1974 innebär att undantag från byggnadsförbudet inom strandskyddsområdet får medges när särskilda skäl föreligger. Bakom riksdagens ställningstagande låg den bedömningen att det var viktigt att bevara allmänhetens tillträde till landets kuster och stränder. Detta innebär bl.a. att dispensmöjligheten skall tillämpas restriktivt. Vad jag nu sagt innebär naturligtvis inte att dispenser inte skall kunna meddelas. Enligt naturvårdsverkets rekommendationer för lagstiftningens tillämpning kan dispenser meddelas i ett flertal fall där strandskyddsintresset bedöms vara av mindre betydelse. Det är naturligtvis också så, att olika 37 uppfattningar kan gälla om när särskilda skäl föreligger. I de besvärsärenden som regeringen har att avgöra föreligger ofta olika bedömningar hos de myndigheter som yttrat sig. Sådana olika bedömningar har bl.a. förelegat när det gällt strandskyddets tillämpning i vissa fall inom Norrlandslänen. Vid sina avgöranden måste regeringen naturligtvis ta hänsyn inte bara till vad naturvårdsverket anför utan också till de synpunkter som förs fram av länsstyrelse, kommun och enskilda.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. I förberedelsearbetet för den fysiska riksplaneringen kunde konstateras att en betydande del av de mest attraktiva och välbelägna stränderna är spärrade av bebyggelse. Inte minst fritidsbebyggelse har anlagts på strandområden som borde varil förbehållna allmänheten. Naturvårdskommittén redovisade undersökningar som gav vid handen att strandskyddsförordnanden inte kommit till stånd i sådan omfattning att man i önskvärd utsträckning kunnat bevara bad och rekreationsmöjligheterna för den icke strandägande befolkningen. Naturvårdskommittén föreslog därför att man skulle införa ett generellt skydd för strandområden vid havet, våra insjöar och vattendrag. Förslaget godtogs i huvudsak av flertalet remissinstanser. Den socialdemokratiska regeringen fann det nödvändigt att skärpa bestämmelserna om strandskyddet, om man ville bevara den möjlighet för allmänheten att bada och idka friluftsliv inom strandområden som allemansrätten ger. Riksdagen godtog den socialdemokratiska regeringens förslag om ett generellt strandskydd, dock med reservationer från centerpartiet och moderata samlingspartiet som avvisade det generella skyddet och ville ha förordnande om strandskydd enligt dittillsvarande praxis. Enligt den proposition 166 år 1974 som riksdagen godtog skulle dispensmöjligheterna tillämpas restriktivt. Av redogörelser i massmedia har emellertid framgått att regeringen nu mjukar upp bestämmelserna i fråga om dispens från strandskydd. Jag har vid förfrågningar funnit att ett antal ärenden spridda över hela landet ger belägg för dessa påståenden. Naturvårdsverket har angett ett antal skäl då dispens bör kunna beviljas. Exempel på detta är tomt som redan tidigare ianspråktagits för bebyggelse, strandområde som redan är helt avskilt från stranden genom väg eller järnväg OSV. Regeringen har nu infört ytterligare ett skäl. Vid genomgång av aktuella ärenden har det visat sig att enligt regeringens mening är det skäl att medge dispens från strandskyddet om bebyggelse redan finns inom området. Man släpper på dispens fram bebyggelse som täpper till möjligheterna att komma fram till stränderna. trots att naturvårdsverket vid inspektion på platsen funnit aut sådan bebyggelse hindrar allmänhetens bad och friluftsliv. Andra exempel på hur regeringen mjukar upp strandskyddet gäller bebyggelse vid sjöar som man mot naturvårdsverkets mening släpper fram med motivet att enkla planskisser förelåg innan strandskyddet skärptes. Ca 8000 dispensansökningar har behandlats under de snart tre år det Nr 157 skärpta strandskyddet varit i kraft. Ungefär 6 700 av dem har beviljats, visar Tisdagen den siffror som Svenska Dagbladet har sammanställt och redovisat. ”Men när 30 maj 1978 naturvårdsverket”, tillägger tidningen. ”överklagat ullstånd har regeringen i majoriteten fall inte velat lyssna.” Detta är enligt min mening att dispens Om regeringens vägen försämra det skydd för allemansrätten vid våra stränder som riksdagen syn på strandskydbeslöt på den socialdemokratiska regeringens förslag.
Herr talman! Det är kanske på sin plats att nämna att i den fråga som Svante Lundkvist ställt görs ett oriktigt påstående, nämligen att dispensansökningarna skulle behandlas viterst restriktivt. Något sådant finns varken i proposttionen eller i riksdagsbeslutet. Däremot är det riktigt att ansökningarna skall behandlas restriktivt. Låt mig då säga att länsstyrelserna 1975/76, som var det första året med skärpta bestämmelser, beviljade ca 85 "5 av de då 3 000 dispensansökningarna. Det skedde alltså under den tid när Svante Lundkvist var departementschef. Naturvårdsverket har gjort en undersökning av vilka särskilda skäl som har åberopats i dessa fall. I en fjärdedel av fallen har åberopats andra skäl än dem som naturvårdsverket har angivit i sina rekommendationer. På grund av länsstyrelsernas tillämpning av lagen har man således redan under den förra regeringens tid kommit fram till en vidare syn i dessa frågor än den som naturvårdsverket rekommenderar.
Herr talman! Dispensmöjligheterna bör tillämpas restriktivt, så står det i propositionen. Det är riktigt. När jordbruksministern nu försöker göra gillande att vi redan omedelbart efter det att den skärpning trätt i kraft som den socialdemokratiska regeringen hade förordat skulle ha börjat prejudicera en ordning av det slag som den nuvarande regeringen fortsatt att tillämpa, är Jordbruksministern ute i ogjort väder. Man släpper nu fram bebyggelse i sådan omfattning att man utestänger dem som önskar bada från möjligheten att komma ner till stränderna, och så mycket minne har jag av min egen hantering av de här frågorna att jag vet att det inte i något fall förekom att vi utestängde människor från möjligheten att utöva allemansrätten. Men sådana fall förekommer numera, och jag ser ytterst allvarligt på att man på det sättet begränsar de rättigheter när det gäller bad och friluftsliv som vi förknippar med allemansrätten. När jag har studerat de ärenden som det här är fråga om har jag kommit fram till att den nya regeringen uppenbarligen har en annan syn i de här frågorna än den som kom till uttryck i riksdagsbeslutet.
Herr talman! Jag tycker nog att Svante Lundkvist tar i mer än vad nöden kräver. Det är ju ändå inte fråga om att utestänga människor från bad och 39 Om regeringens syn på strandskyddet friluftsliv, om det beviljas några dispenser, exempelvis i Norrbottens län med dess 47 000 sjöar. Svante Lundkvist får inte någon människa i det här landet att tro att så skulle vara förhållandet. Jag kommer väl ihåg den riksdagsdebatt som fördes, bl.a. om Norrbotten, när propositionen antogs av riksdagen. Det är helt klart att naturvårdsverket kan anföra besvär över länsstyrelsernas dispensbeslut. Regeringen har haft att ta ställning till ett tjugotal sådana ärenden. Flertalet avslag på verkets besvär avser stugbyar i Norrbottens län. Där har länsstyrelsens ställningstagande grundats på kommunernas uppfattning, och de här ärendena är i huvudsak att betrakta som övergångsfall. Planutredning i fråga om stugbyarna var gjord enligt de bestämmelser som gällde före det generella strandskyddet, och viss bebyggelse hade redan kommit till stånd enligt denna äldre utredning. Jag tror att om Svante Lundkvist försöker sätta sig in i ärendebehandlingen, skall han upptäcka att det inte har skett någonting som skulle hindra allmänhetens tillträde till bad och friluftsliv eller hota det rent generellt i landet. Det är en felaktig uppfattning som Svante Lundkvist ger uttryck för.
Herr talman! Jag vågar påstå att jag har satt mig in i de här frågorna. Jag vet inte om jordbruksministern känner till, att av de attraktiva lägen som finns har en betydande del redan i dag ianspråktagits av fritidsbebyg . gelse, och ändå är det bara 15 "5 av hushållen i vårt land som har tillgång till egen fritidsstuga. Resten av de attraktiva platserna för bad och friluftsliv har ofta ett olämpligare läge ur kommunikationssynpunkt. Att jag nu känner denna oro beror på att det vid det tillfälle, då den här frågan diskuterades första gången, inte fanns gehör hos vare sig centerpartiet eller moderaterna för det generella strandskyddet. Min oro förstärks av det förhållandet att jag inte bara från jordbruksministerns utan också från andra ministrars sida i den borgerliga regeringen möter ett ständigt förord för att man skall öka möjligheten till privat bebyggelse även i områden som vi betraktar som angelägna att skydda, sett ur allmänhetens synpunkt. Det är denna oro som också har uttalats i den artikel jag redovisade. Där anges att 6 700 av de 8000 dispensansökningarna är beviljade, och rubriken lyder: ”Strandskyddet satt ur spel.” Detta stod att läsa i en tidning som Svenska Dagbladet, herr jordbruksminister.
Herr talman! Svante Lundkvist drar slutsatser av den första diskussionen vi hade om den här frågan. Men när propositionen togs av riksdagen deltog inte dåvarande departementschefen Lundkvist i diskussionen. Han fanns över huvud taget inte med i den debatten.
Herr talman! Jag vill erinra om att vi många gånger har haft anledning att diskutera bebyggelsefrågorna i de här sammanhangen. Jag var närvarande i riksdagen, och det fanns skickliga företrädare för mitt parti i utskottet som kunde försvara den ståndpunkt som regeringen hade företrätt. Jag känner fortfarande — trots de argument som jordbruksministern nu använder för att försöka komma ur den här besvärliga frågan — oro för den nuvarande regeringens inställning. Därför skulle jag vilja sluta med att fråga: Är jordbruksministern beredd att gå tillbaka till regeringen och försöka åvägabringa en sådan hantering av de här problemen, att den reella innebörden av 1974 års beslut om ett förstärkt strandskydd verkligen slår igenom i tillämpningen?
Herr talman! Jag känner ingen oro för de ställningstaganden regeringen har gjort i de ärenden där dispens har beviljats. Jag menar mig också följa det beslut som riksdagen har tagit. Är det så att jag inte har gjort det, då är det inte en fråga för herr Lundkvist som domare utan en fråga för konstitulionsutskottet.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat om socialministern anser att socialstyrelsens utredning av missbildningar hos barn i Värmland är tillräcklig eller om socialministern kommer att medverka till en ny utredning mot bakgrund av misstankarna om ett samband mellan besprutningar med fenoxisyror och fosterskador. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Jag har här i riksdagen den 7 mars 1978 svarat på en interpellation av Bertil Jonasson i samma ämne. Jag nämnde då att socialstyrelsen fortsätter arbetet att bringa klarhet i orsakerna till den höga frekvensen av missbildningar och dödföddhet på olika håll i landet, däribland i norra Värmland. Utöver två projekt, som redan startats genom socialstyrelsens försorg, berörde jag ett tredje planerat projekt som skulle vara landsomfattande och i tid kräva ungefär ett år. Avsikten är att detta projekt skall ledas av en projektgrupp som Om fenoxisyrornas inverkan på människans arvsmassa inverkan på människans arvsmassa består av medicinsk och statistisk expertis från socialstyrelsen. Socialstyrelsens referensgrupp för missbildningsfrågor och socialstyrelsens vetenskapliga råd skall delta i arbetet. Socialstyrelsen avser vidare att inbjuda riksdagspartierna och vissa miljövårdsgrupper att utse representanter i en särskild referensgrupp för utbyte av information om utredningsarbetet. Avsikten” är att denna referensgrupp skall fortlöpande informeras om resultaten av arbetet och ges tillfälle att framföra synpunkter på tänkbara orsaker till missbildningar. Utredningsarbetet fortsätter således. Vi har nu att avvakta resultatet av det. F. n. föreligger enligt min mening inte behov att tillsätta någon ytterligare utredning.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Troedsson för svaret på min fråga. Svaret var något undvikande, och indirekt kan man av detta utläsa att man från regeringshåll anser att den förra utredningen inte var tillräcklig. Något direkt erkännande av det förhållandet fick jag inte här av statsrådet. Jag skulle alltså vilja upprepa frågan: Anses den förra utredningen ha varit tillräcklig eller inte? Jag vore tacksam för en direkt bekräftelse. Så några ord om den förra utredningen, mot vilken riktats stark kritik. Kritiken är så allvarlig att det finns anledning att ta upp den. För det första fanns i den tillsatta utredningsgruppen inga forskare eller utredningsmän resp. utredningskvinnor, som var kritiskt inställda mot just fenoxisyrorna och verkningarna av dessa. Enligt uppgifter från miljövårdsgrupperna i det aktuella området i Nordvärmland fanns heller inga direkta experter på fenoxisyror med i utredningen. Man hade hos jordbruksministern, som då var inblandad, begärt att vissa namngivna forskare från bl.a. Umeå och Lund skulle få ingå i den förra utredningen. men dessa fick inte vara med. För det andra har riktats anmärkningar mot snedurvalet vid intervjuundersökningarna av de mödrar som drabbats av missfall eller som fött missbildade barn. Dessa mödrar har i stor utsträckning gallrats bort: bara ungefär en tredjedel av dessa har intervjuats. Man kan fråga sig på vilka grunder urvalet har skett. Någon statistisk redovisning av intervjuundersökningarna finns inte. För det tredje har vi den ännu allvarligare anmärkningen mot det tidsmässiga snedurvalet. De största och allvarligaste besprutningarna i Nordvärmland genomfördes åren 1969-1970. De aktuella graviditeterna och födslarna skulle alltså ha kommit i fråga åren 1970-1971. När man gjorde intervjuundersökningarna valde man ut födstar från åren 1973-1974 och strax därefter, men då rådde ju temporärt stopp för dessa besprutningar. Man kan alltså här inte tala om fenoxisyrornas inverkan: det vore fullständigt vansinnigt. Det är, som jag ser det, en mycket allvarlig anmärkning mot behandlingen av frågan. För det fjärde har man inte haft någon riktig kontrollgrupp. och det är också en allvarlig anmärkning. Nu säger statsrådet Troedsson att två projekt är i gång och att ett tredje kommer att startas, där man kommer att utnyttja statistisk och medicinsk expertis. Här finns det anledning att fråga om man denna gång är villig att tå med vissa namngivna forskare — det gäller bl.a. forskarna Rappe och Söderberg — vilket har begärts av nämnda miljövårdsgrupper. Eftersom det skall finnas en referensgrupp för miljövården i det aktuella området, kan man fråga sig vilket inflytande denna referensgrupp kommer att få. Förra gången lovade man att tillfråga miljövårdsgrupperna, men så skedde inte någon gång under utredningen. Frågorna kvarstår alltså.

Herr talman! De tre utredningar som nu pågår är ett resultat av den utredningsrapport som blev klar i augusti förra året. Av denna rapport framgår att ryggmärgsbråck redan i slutet av 1945 var vanligare i norra Värmland än i landet som helhet. Man har alltså undersökt missbildningar även under perioden 1945-1969. Vid undersökningen visade det sig att det förelåg en anhopning av missbildningar på olika håll. inte bara i nordvästra Värmland. Mcen det framkom inte några hållpunkter för att det it.ex. skogsområden i allmänhet skulle inträffa fler missbildningar än i slättbygd. De undersökningar som pågår är tre till antalet. Den ena avser sambandet mellan cigarettrökning och missbildningsbörd. Man väntar att denna utredning skall vara klar i höst. Den andra avser sambandet mellan sjuk vårdsarbete och missbildningsbörd, och den väntas vara klar före årets slut. Med det tredje projektet avser socialstyrelsen att i en första omgång göra en närmare undersökning i eu tiotal län, där antalet fall av missbildningar är större än genomsnittligt för riket. Till mödrarna kommer därvid att ställas en rad frågor om olika bakgrundsfaktorer, såsom alkohol och rökvanor, läkemedelsförbrukning, kostvanor, hälsotillstånd i familj och släkt, röntgenstrålning, vaccination, kontakt med kemiska preparat — insektsmedel och ogräsmedel —- samt yttre miljö under arbete och fritid. Samtidigt kommer projektgruppen att samla in vissa uppgifter om missbildningar också från andra län. Även om undersökningen främst kommer att grunda sig på förhållanden i ett tiotal län, kan den ändå sägas vara rikstäckande.
Herr talman! Först till detaljfrågorna som statsrådet var inne på. När det gäller den första detaljfrågan vill jag säga att av de anmärkningar som riktats mot utredningen från framför allt de aktiva miljövårdsgrupperna i Nordvärmland, så framgår det alldeles tydligt att besprutningarna med fenoxisyror infördes väldigt tidigt — redan i slutet av 1940-talet. närmare bestämt år 1948. De första fallen av ryggmärgsbråck uppmärksammades år 1945. Antalet fall var litet men ökade sedan. En av de punkter som kritiserats just här är att man åberopade dessa uppgifter. Fenoxisyrorna kom alltså in mycket tidigt i skogsbruket i Nordvärmland. Om fenoxisyrornas inverkan på människans arvsmassa inverkan på människans arvsmassa och det har inte kunnat bevisas att här inte finns ett samband. Den andra detaljfrågan gäller rökning, sjukhusarbete etc., och den är en av de punkter man anmärkt på. Det har visat sig att man bara intervjuat nio kvinnor, och bland dem fanns bara en som rökte mer än tio cigaretter om dagen. Bara två av dem hade sjukhusarbete. Sådana statistiska samband säger ju inte ett skvatt. Materialet är alldeles för tunt och för dåligt. Frågan om det tidsmässiga snedurvalet — vilket jag anser vara det mest anmärkningsvärda — kvarstår fortfarande. Om man nu gjort kraftiga besprutningar i ett område under åren 1969-1970, och de inte medfört några missbildningar och man gör en undersökning, då skall man inte undersöka missbildade eller dödfödda barn från perioden 1973-1974 - dvs. fem år efteråt. Under denna period förekom inga besprutningar på grund av temporärt stopp. Det är en mycket allvarlig snedvridning. Jag vore tacksam om statsrådet Troedsson ville tala om vad hon anser om urvalet. Det kan väl ändå inte vara ett riktigt urval.
Herr talman! Anledningen till att utredningsarbetet fortsätter är naturligtvis att man inte är helt nöjd med den första rapporten. Man föreslog själv ett ytterligare utredningsarbete, och det är det som är i gång. När det gäller miljövårdsgrupperna vill jag bara erinra om att socialstyrelsen i höstas två gånger var uppe i norra Värmland och diskuterade med dessa grupper. Som jag sade i mitt frågesvar kommer också miljövårdsgrupperna att få rätt att utse representanter i den här särskilda referensgruppen för utbyte av information om utredningsarbetet. Avsikten är, som sagt, att referensgruppen fortlöpande skall informeras om resultatet av arbetet och också ges tillfälle att framföra synpunkter på tänkbara orsaker till missbildningen.
Herr talman! Jag konstaterar att man har dragit slutsatser som jag inte kan bedöma som annat än positiva, vilket visar att anmärkningarna mot den förra utredningen var synnerligen välbefogade. Vad statsrådet nu framhållit är positivt, nämligen att man har haft och kommer att ha fortlöpande kontakt med dem som drabbats och att utredningsarbetet fortsätter. Det är viktigt och riktigt, men det visar att den förra utredningen verkligen var dålig och att den kritik som riktades mot den var högst befogad. Vi får väl anta att man den här gången gör ett bredare urval och att man gör en statistiskt riktigare uppföljning av fallen. Med dagens datateknik kan vi ju göra ordentliga utvärderingar. Det bör man också göra i det här fallet, så att det hela klarläggs. Den förra utredningen var alltför bristfällig.
Herr talman! Jag vill bara erinra Oswald Söderqvist om att redan i den rapport som avlämnades i augusti förra året framhölls angelägenheten av att man fortsatte utredningsarbetet. Det här var alltså en första utredning. - Nr 157 Avsikten var att man på grundval av denna utredning skulle gå vidare. Det Tisdagen den var således gruppens egen uppfattning att man skulle gå vidare efter vissa 30 maj 1978 bestämda riktlinjer.

Herr talman! För nästan exakt ett år sedan hade vi i den här kammaren en mycket engagerad och bitvis känsloladdad debatt i frågan om den Interamerikanska utvecklingsbanken. Regeringen föreslog att Sverige skulle ansluta sig till banken, medan vi socialdemokrater vrkade avslag på detta och pekade på en miingd negativa konsekvenser, som vi ansåg att regeringen hade förbisett. Nu är vi här ett år senare och anslutningen ull IDB är et faktum. Regeringen begär pengar för sin årliga avgift till banken, och vi socialdemokrater yrkar avslag på det begärda anslaget och förestår i stället att riksdagen skall besluta att Sverige utträder ur IDB. Detta gör vi, därför att vi finner att alla de farhågor som vi påvisade 1977 finns kvar i dag. Sveriges inflytande i banken är närmast att betrakta som mikroskopiskt, eftersom Sverige har två tiondels procent av röstetalet. Att Sverige inte vinner särskilt stort gehör för sina idéer har inte minst regeringen själv upplevt, när banken lämnade betydande lån både till Argentina och till Chile, trots att Sverige, enligt uppgift, motsatte sig detta. Detsamma gäller de väldigt stora fördelar vi skulle få exportmässigt genom att ansluta oss till IDB. Hittills i varje fall har det varit mycket svårt att upptäcka dessa fördelar. Utskottsmajoritetens försvar med hänvisning till ökningen av exportinkomsterna kan jag inte tolka som något annat än en till önskedröm gränsande välvilja när det gäller att läsa statistik. Ingenting väsentligt har heller ändrats i fråga om bankens policy mot de olika staterna, bankens intresse för att hjälpa de fattiga länderna osv. Jag vill ändå deklarera att jag inte är ute efter något slags handelsblockad mot Latinamerika. Det är inte det som det gäller. Sverige bör så långt möjligt upprätthålla normala handelsförbindelser med alla länder som inte ull den grad har skämt ut sig i fråga om de mänskliga rättigheterna osv. att FN beslutat om sanktioner. Vad det här gäller är någonting vida mer än normala handelsförbindelser. Här är det fråga om att genom medlemskap i en fond eller i en organisation hjälpa vissa länder. Bland dessa länder återfinns några av de allra virsta diktaturländerna på det här klotet. Det är det jag gärna vill poängtera. Jag skall inte gå närmare in på frågan med vilka länder vi skall ha handetsförbindelser och vad statistiken visar beträffande affärerna. Mats Hellström kommer senare att närmare ta upp dessa frågor. Inte heller söker jag någon debatt med handelsministern. Jag förmodar att han, liksom jag, har ungefär samma ståndpunkt som förra året. Han tror att man genom cen anslutning till IDB skall kunna gynna svensk exportindustri. Jag finner att så inte kan bli fallet i någon nämnvärd grad. Samma pengar satsade på andra exportprojekt skulle ge betydligt större vinst för Sverige. Jag skall i stället ta upp en annan aspekt på anslutningen till IDB. När vi 1 fjol diskuterade den här frågan förklarade eu antal Iedamöter här i kammaren med emfas — framför allt gällde det några yngre centerpartister — att vad vi då skulle besluta om inte var en anslutning till IDB. Nej, man skulle ge regeringen möjligheter att ansluta Sverige till IDB, om banken väsentligt ändrade sin policv. Man talade om en mycket radikal ändring av bankens intressen. Banken skulle gynna de fattiga länderna mera, och den skulle ta avstånd från de värsta militärdiktaturerna. Jag vill bara helt stillsamt fråga: Vud var det som hände sommaren 1977 som gjorde att det gick att så snabbt ansluta Sverige till IDB? Ni som tyckte att Sverige inte kunde ansluta sig till banken förut kan väl svara på frågan: På vilket sätt fick Sveriges synpunkter genomslag i banken och på vilket sätt ändrades bankens policy, eftersom det var så lätt att ansluta Sverige till IDB? I detta sammanhang kan man också peka på att i den majoritetsskrivning som de borgerliga partierna stod för i utskottet talades det ju om, att om Sverige blev medlem av banken och inte vann gehör för sina synpunkter och inte kunde ändra bankens status, skulle Sverige utträda ur banken. Jag vill fortsätta och fråga: Är det då inte dags att göra det nu, eftersom ingenting har ändrats? Eller var allt talet om liberalisering, förbättring av bankens behandling av människorna och en mer demokratisk inställning egentligen bara ett spel för parketten, ett slags försök att sitta på två stolar i tron att väljarna har ett kort minne? Jag ställer frågan, men det är inte min sak att besvara den. Herr talman! Med det sagda ber jag att få vrka bifall till den vid utskottsbetänkandet fogade reservationen.

Herr talman! Jag vill först förklara varför vpk inte har någon motion i nu föreliggande ärende. Anledningen är inte att medlemskapet i IDB skulle vara mera acceptabelt i dag än när det behandlades i juni förra året. Tvärtom är det snarare så att argumenten mot medlemskap har förstärkts sedan dess. amerikanska utvecklingsbanken amerikanska utvecklingsbanken Orsaken är helt enkelt att vi inte uppmärksammade denna fråga på grund av att många andra frågor sysselsatte vår grupp under den allmänna motionstiden i januari. Dessutom återkommer frågan om IDB i oktober, då proposition 135 om riktlinjer för svenskt utvecklingssamarbete skall behandlas. Vpk har i det sammanhanget ett yrkande om utträde ur IDB. Med tanke på detta — och de argument som vpk framförde mot medlemskap i IDB under debatten förra året — skall jag försöka fatta mig kort. Betecknande för de borgerliga partierna är att man diskuterar IDB utifrån rent kommersiella synpunkter. Man undviker, som mycket riktigt påpekas i den socialdemokratiska reservationen, att beröra biståndsaspekterna och de utrikespolitiska aspekterna, trots att dessa borde ligga till grund för ett ställningstagande för eller emot medlemskap. Först bör man ha klart för sig under vilka betingelser IDB bildades. 1958 skedde stora förändringar på Cuba. En förhatlig och USA-understödd diktaturregim avskaffades, och i stället kom en progressiv regim under ledning av Fidel Castro till makten. Denna förändring skapade oro i USA. främst inför vad som nu skulle hända i andra latinamerikanska länder. Skulle utvecklingen på Cuba stimulera andra förtryckta befolkningsmajoriteter i Latinamerika att befria sig från förhatliga förtryckarregimer? För att förhindra detta tillkom IDB 1959. IDB skulle ha till uppgift att hålla kvar de förhatliga militärdiktaturerna i de latinamerikanska länderna och samtidigt bevaka imperialisternas intressen i dessa länder. Så är fallet även i dag. Det gäller Chile, Argentina och Brasilien, för att nämna några av de värsta våldsregimerna i Latinamerika. Den politik som dessa länder bedriver är en medveten politik för att skära ned de fattiga folklagrens levnadsstandard, skära ned de sociala utgifterna, hålla ett stort mått av arbetslöshet som ett instrument i den ekonomiska politiken, förhindra jordreformer och skydda de multinationella företagens utplundring av naturresurser. Denna politik understöds av IDB. Varje försök att kämpa för demokratiska fri och rättigheter möts i dessa latinamerikanska länder med polisiära och militära massaktioner, som leder till massmord på frisinnade, på progressiva och på hela folkgrupper. Vi läser dagligen om vad som händer i Argentina, vi läser om de förtvivlade mödrarna i Buenos Aires som varje vecka demonstrerar för att få klarhet i vart deras döttrar, deras söner eller deras män tagit vägen. I Santiago i Chile hungerstrejkar människor mot Pinochetjuntans terror. De hungerstrejkar för att få klarhet i vart deras anhöriga tagit vägen. När det gäller dessa länder bidrar nu Sverige —- som jämfört med andra kapitalistiska länder har ett relativt gott anseende internationellt — med att stötta upp förhatliga regimer. Dess värre kommer dessa förhatliga regimer att åberopa Sverige som ett av de kinder som stöder deras förtryckarpolitik. Vart har den så ofta åberopade solidariteten med fattiga och förtryckta tagit vägen? Hur kan man från borgerligt håll kombinera det motivet med medlemskap i IDB? Svaret från de borgerliga brukar bli att medlemskapet i IDB innebär handelspolitik i största allmänhet. Man brukar också säga att skulle vi inte handla med olika förtryckarregimer, så skulle vi inte få många handelspartner. Det är ju handelsministerns kära argument i de här diskussionerna. Dessa argument kan ju låta bestickande. Men nu är det så, att det inte handlar om detta. Det handlar inte om kreditgivning och handel i allmän, traditionell bemärkelse, utan det handlar om hur man skall ställa sig ull en institutionell organisation med långt vidsträcktare syfte, en institutionell organisation som ingår i ett bestämt utrikespolitiskt maktsystem. Detta maktsystem har i sin tur förklarat sig villigt att befordra en bestämd politisk, ekonomisk och social struktur i den brännpunkt för folkens frigörelsekamp som Latinamerika utgör. Låt mig citera f. d. utrikesministern Kissinger. Han yttrade följande när Allende vunnit valet i Chile på demokratisk väg: ”Vi kommer att göra allt för att framkalla kallbrand i Chiles situation.” Ja, just det. Vi vet att han och de övriga lyckades med det — och därvid spelade IDB en aktiv roll. Herr talman! Man kan inte inför masslikvideringarna i Argentina och Brasilien, inför fånglägren i Chile, inför de multinationella bolagens förödande herravälde över Latinamerikas ekonomi, rycka på axlarna och säga att det hör inte hit. Det gäller Sveriges anseende bland de kämpande folken ute i världen, och det är detta som är huvudsaken. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Sverige undertecknade överenskommelsen om medlemskap i IDB den 1 september 1977. Vi hade alltså bara varit med någon månad när propositionen om fortsatt medlemskap skrevs. Någon utvärdering kan därför inte göras ännu.

Eftersom vi bara varit med så kort tid är det naturligt att denna redogörelse i år blir kortfattad. Det är också för tidigt med en omprövning. Till nästa år bör vi emellertid kunna vänta en djupare analys. Det är viktigt att vi gör klart för oss vilka sammanhang vi medverkar i genom våra transnationella företag, vare sig vi kallar det handel eller bistånd. Vilken roll spelar frihandeln med stora, mäktiga företag för människornas möjligheter att utveckla sitt land efter egna önskemål? Är vi med och gör det lättare för fattiga människor att förbättra sin ställning? Vilken utvecklingsfilosofi har IDB? Latinamerika är en rik kontinent, inte överbefolkad i amerikanska utvecklingsbanken 50 förhållande till sina råvarutillgångar. Underlättar de transnationella företagen en utveckling där dessa tillgångar i första hand tillfredsställer basbehoven hos ländernas befolkning? De stora ekonomiska kretslopp vi är med i gör det svårt att se följderna av våra handlingar — vad det är vi medverkar till. En årlig inträngande analys av de aktuella förhållandena inom bankens verksamhetsområde skulle kunna hjälpa oss till större klarhet. Förutsättningarna för det är emellertid att den är detaljerad och att den inte bara rör statustik. Vi måste få hjälp att se människorna bakom siffrorna. Jag utgår ifrån att regeringens redogörelse till nästa års riksdag kommer att ge ett utförligt underlag för ställningstagande till medlemskap i IDB, och jag yrkar nu bifall till utskottets hemställan i betänkandet nr 65.

Herr talman! Bara några ord. Birgitta Hambracus talade om de transnationeta företagens verksamhet i de latinamerikanska länderna. Bidrar de, sade hon. till att tillfredsställa basbehoven hos människorna? Hon talade då om en inträngande analys. Nej, Birgitta Hambracus. jag tycker inte det behövs någon inträngande analys för att få klarhet i detta. Vi vet att dessa företag inte har bidragit till att trygga basbehoven hos de breda folktagren. Vi kan ta Brasilien som exempel. Där vet vi att under de senaste åren har fattigdomen och svälten ökat. Vi vet att barnadödligheten har ökat katastrofalt under 1970-talet. Jag tycker alltså inte att det behövs någon mera inträngande analys — det finns så mycket dokumenterat om detta. Bl. a. har katolska biskopsämbetet i §äo0 Paulo för några år sedan gjort en utredning där man har lagt fram avslöjande material. Det är bara att ta del av det. Lika är det när det gäller IDB. IDB finns ju med i hela detta politiska system och bidrar alltså aktivt till denna folkfientliga politik, och det vet Birgitta Hambraeus mycket väl. Inte ens där behövs det, vad jag kan se, ytterligare dokumentation för att konstatera vilken sorts politik IDB understöder.

Herr talman! Låt mig endast konstatera att fru Hambraeus i sitt försvar för dem som förra gången vi behandlade denna fråga talade om att de ville ha förändringar i IDB:s status och ändå har gått med, har en förunderlig filosofi som innebär att man säger: Ja, vi kan väl vara med i IDB, för när det gäller mycket i våra handelsförbindelser med hela världen vet vi inte hur det ser ut i slutändan. Med andra ord: Allt är så virrigt, så varför skall man inte vara med? Jag tycker detta är en mycket farlig tankegång. Allt mänskligt är ofullkomligt, fru Hambraeus, men det hindrar inte att vi försöker använda vårt förnuft så långt vi kan och inte bara hänger oss åt att säga: O. K., det är så tråkigt med alla handelsförbindelser, vi vet inte vem vi stöder, och då kan vi lika väl vara med i IDB.

Herr talman! Ingvar Svanberg var mycket mån om att betona att han inte var ute efter de normala handelsförbindelserna med Latinamerika. Han menar alltså att om man bara kan påsätta stämpeln ”normala handelsförbindelser”, så skall man inte alls bry sig om vilka regimer som sådana handelsförbindelser upprätthålls med. Ingvar Svanberg drog gränsen när FN beslutat om sanktioner, men f. ö. menade han att handelsförbindelser kunde upprätthållas med vilka regimer som helst. Vad jag vet har FN inte beslutat om sanktioner mot några latinamerikanska stater, och det innebär med Ingvar Svanbergs resonemang att vi skall upprätthålla handselsförbindelser med latinamerikanska stater och totalt strunta i om man därmed hjälper dessa regimer att fortsätta sin verksamhet i landet i fråga. Det är en konstig dubbelmoral i socialdemokraternas argumentering i den här frågan. Man säger att om vi bara tjänar tillräckligt mycket själva — om det bara gäller verkligt lukrativa förbindelser — då kan det vara värt att dagtinga med moralen, men i de fall det inte är särskilt lönsamt skall vi inte göra det. Jag har ingen respekt för den sortens argumentering. Bertil Måbrink anförde några exempel på de bevis som finns för den orättfärdighet som råder i Latinamerika, och jag vill framhålla att många aktade internationella organ lagt fram ovedersägliga bevis för denna orättfärdighet. Men vad jag menar är att när regeringen, som jag utgår ifrån, kommer att på allvar göra en inträngande analys av våra handelsförbindelser i samband med IDB, så kommer vi att genom det material som regeringen framlägger i proposition få ta del av dessa ovedersägliga fakta. Det kommer då att bli betydligt lättare att ta ställning till om vi skall vara med i det här sammanhanget eller inte.

Herr talman! Detta blir värre och värre, fru Hlambraeus! Fru Hambraeus senaste anförande var ett typiskt exempel på den gamla diplomatmoralen, som gick ut på att så ställa sig in med djävulen att man inte för mycket stöter sig med Gud. Fru Hambraeus försöker klara ut det här genom att säga: Det är väl inte farligt att vara med i IDB. På det sättet får vi ju en redogörelse från regeringen om våra handelsförbindelser med förtryckarstater. Mycket skall man höra! Jag tycker inte att fru Hambraeus skall tala om moral. Hennes moral är det inget fel på — hon har ingen morai alls. Hon försöker nämligen här att tala om någonting som hon tydligen inte vill förstå, hon vill inte låtsas om att fakta föreligger. Sedan påstår fru Hambraeus att jag har sagt att vi skall handla med alla, även om vi hjälper förtryckarnationer, bara vi tjänar på det själva. Jag trodde fru Hambraeus kände till den officiella svenska ståndpunkten i det här sammanhanget, att vi inte på egen hand utfärdar handelsblockader utan följer FN:s beslut i fråga om sanktioner. Det innebär också att vi i FN tar upp sådana här frågor och försöker få FN med på våra förslag om sanktioner. Sluta upp att försöka försvara en hopplös ståndpunkt, fru Hambracus! Fru vecklingsbanken Hambraeus har nu flera gånger slagit knut på sig själv. Det går snart inte att slå en knut till på alla de här ändarna. Att vara med och samarbeta med ungefär vem som helst, det är vad hon talar för, och det för att kunna få en beskrivning av hur detta samarbete verkar. Jag måste säga att jag inte trodde att en sådan horribel tankegång kunde rymmas ens i fru Hambraeus hjärna.

Herr talman! Jag vet inte om Birgitta Hambraeus menade vad hon sade, när hon förutsatte att regeringen nästa år skall ta reda på det verkliga förhållandet när det gäller IDB och de latinamerikanska länderna. Det skulle i så fall betyda att regeringen först hoppar in i en mycket diffus organisation och därefter skall börja med att ta reda på om denna organisation är diffus eller inte, vilket är ganska fantastiskt. Nu tror jag inte alt det är på det sättet, utan jag tror att regeringen hade mycket klart för sig vilken sorts organisation man gick in i. Jag har tidigare redogjort för vad IDB representerar liksom för vad militärdiktaturerna i Brasilien, Argentina och Chile representerar, och detta är också känt av människorna 1 det här landet. Vi vet också att svenska företag har den största delen av sina aktiviteter förlagda just till de här länderna. Och det är en av anledningarna till svenskt medlemskap i IDB — att stötta upp de svenska multinationella företagens utsugning av de latinamerikanska folken. Också Birgitta Hambraeus måste ha detta klart för sig. Vad hon nu gör är att försöka springa ifrån alla de fakta som har staplats på varandra under årets lopp om de latinamerikanska länderna och IDB. Jag tycker det skulle ha varit renhårigare om Birgitta Hambraeus hade erkänt detta och tagit ställning mot medlemskapet i IDB. Det håller inte att springa bakom skälet att det skall göras en mer djupgående analys och värdering. Det finns material och fakta, och det finns väl ingen anledning att blunda för dem?
Herr talman! Till Ingvar Svanberg vill jag ställa frågan: Anser Ingvar Svanberg att det är mer moraliskt att handla med en regim som vi inte gillar utan IDB-pengar än med IDB-pengar? Är det någon skillnad på detta? Är det just i IDB-finansieringen som moralen kommer in? Till Bertil Måbrink vill jag säga: Jag har i mitt inledningsanförande sagt att jag anser det har gått för kort tid för att nu ompröva medlemskapet. Jag väntar på den inträngande analysen till nästa års proposition och är då beredd att ta ställning till att ompröva medlemskapet.

Herr talman! Först vill jag till Bertil Måbrink säga: Det är inte ofta man hör representanter för vpk citera religiösa sammanslutningar. Det var en intressant nyhet. Han tar kyrkan som något slags bevis för att bankens verksamhet inte är perfekt. Vidare säger Bertil Måbrink: Vi vet hur det är, att det är en folkfientlig politik som banken bedriver. Alltså skulle projekt som är upplagda för att stödja fiskeutveckling, energiutveckling och hälsovård — för att ta några exempel — vara folkfientliga. Om jag vore Bertil Måbrink skulle jag uttrycka mig något mer försiktigt, tona ner min debatt och inte i så generella termer beskriva en kreditgivning som naturligtvis verkar på olika sätt i olika länder och som över huvud taget inte kan beskrivas på det ensidiga sätt som herr Måbrink gjorde. Representanter för det kommunistiska partiet borde också vara något mindre högljudda och yviga när de talar om demokrati och frihet. Herr talman! Det är något egendomligt att vi i dag debatterar den här frågan, inte därför att den saknar intressanta aspekter, inte därför att IDB inte bör analyseras fortlöpande, utan därför att reservationen och motionerna här i dag, tycker jag, är något egendomliga. Det är mindre än ett år sedan riksdagen fattade beslut om att under vissa förutsättningar acceptera en anslutning till banken, och det är knappt mer än ett halvår sedan regeringen tecknade avtal. Och det är — där håller jag helt med Birgitta Hambraeus — alldeles för tidigt att i dag dra några entydiga slutsatser av den svenska anslutningen till banken. Nu påstår Ingvar Svanberg här i talarstolen att alla farhågor besannats, och han sköt in sig på i första hand tre punkter .Han sade för det första att i den verksamhet som bedrivs har det blivit en förskjutning, inte från rika till fattiga länder utan från fattiga till rika. Och i reservationen säger socialdemokraterna att det är en direkt vilseledande statistik som lämnats i budgetpropositionen när det gäller bankens verksamhet på den här punkten. För det andra säger han att det ekonomiskt ger mycket liten effekt för Sverige att vara med i denna bank. För det tredje har vi små möjligheter att över huvud taget påverka bankens politik, eftersom vi bara har en liten andel i den. Jag måste kommentera några av dessa punkter, dels därför att de är vilseledande, dels för att de är något egendomliga. När det först gäller relationen mellan olika typer av länder finns det i budgetpropositionen och i utskottsbetänkandet mycket riktigt en procentuell redovisning för vilka olika grupper av länder som har fått resp. kapital. En fullständig analys av detta är naturligtvis beroende av vilken indelning man gör. Utskottet har valt att föra samman länderna i banken i fyra olika grupper. I budgetpropositionen har grupperna C och D, dvs. de grupper som inrymmer de fattigaste länderna, lagts ihop till en. Man kan naturligtvis alltid föra en diskussion om huruvida detta är rimligt eller relevant, men det är utan tvivel kännetecknande för grupp D att den innehåller de allra fattigaste länderna med mycket låg percapitainkomst och för grupp C att den också innehåller en samling fattiga länder men dessutom även länder som har mycket begränsade marknader. De har alltså en mycket ofullständig infrastruktur och ekonomisk utveckling. vecklingsbanken amerikanska utvecklingsbanken Jag tycker att det är något egendomligt att socialdemokraterna försöker ta denna gruppering till intäkt för en attack mot regeringen för att den skulle vilseleda på denna punkt. Visst kan man diskutera indelningen - man kan säkerligen dela in länderna i sju eller åtta grupper om man så vill, men jag tror inte att det skulle bli mera överskådligt. Vidare påstår socialdemokraterna att stödet till militärdiktaturerna har ökat kraftigt. Det är direkt missvisande, åtminstone om man ser till Chile. Där har stödet från 1976 till 1977 gått ned från 70 miljoner dollar till unge fär 24 miljoner dollar. Det är enligt min mening ett viktigt exempel. Argentina har visserligen fått eu kraftigt ökat stöd, men vi skall komma ihåg att Sverige i det fallet har röstat emot. Man kan alltså inte generalisera och förenkla på det sätt som socialdemokraterna har gjort. Vidare ifrågasätter man vilken möjlighet Sverige över huvud taget har att påverka bankens verksamhet. Ingen har påstått att vi skulle ha några stora möjligheter till sådan påverkan. Vår andel är liten både i pengar och därmed också röstmässigt. Men så mycket är klart, att Sverige i olika sammanhang har gått emot vissa projekt till Argentina och Chile och därmed åtminstone indirekt givit uttryck för en hållning rent politiskt. Dessutom menar jag att det är alldeles för tidigt att drygt ett halvår efter det att vi trätt in i banken dra några entydiga slutsatser i frågan om vilken effekt våra diskussioner och vårt deltagande i banken, i representantskapet och över huvud taget ute på fältet har haft. Vi skall komma ihåg att det finns en långsiktig plan för bankens verksamhet, där det klart sägs ut att de fattigaste länderna skall prioriteras. Vidare skall man vid en jämförelse mellan de fattiga och de mindre fattiga länderna i denna region hålla i minnet, att de som har den absolut lägsta inkomsten per capita är många och vart och eu har en relativt liten folkmängd. De som däremot kommit något högre på utvecklingskurvan. t.ex. Argentina och Brasilien, är mycket stora länder och har en mycket stor folkmängd. Därför är det mycket missvisande att jämföra ett litet land, av t.ex. Ecuadors typ, med ewt stort land som exempelvis Brasilien. Det är som att jämföra havet med cen insjö — det fungerar inte. Dessutom får alla dessa små och fattiga länder bidrag och lån ur den s.k. särskilda fonden, där räntekostnaderna är mycket låga, medan däremot de något mindre fattiga länderna — jag vill inte använda uttrycket ”rika” — som t.ex. Argentina och Brasilien regelmässigt får stöd som ges på kommersiella villkor. Det skall man inte heller glömma bort. Vi menar alltså, herr talman, att genom att vara med har vi från svensk sida möjligheter att diskutera, att påverka. Det är åtminstone bättre att ha den möjligheten än att inte vara med. Över huvud taget har jag något svårt att förstå att vi just i det här fallet benhårt skulle återfalla till den gamla principen att diktaturer skall man bojkotta, frysa ut. medan vi i flertalet andra fall under det senaste decenniet har utvecklat en politik som går ut på att vi faktiskt ökar både det kulturella och det ekonomiska samarbetet. Vi har, under ganska stor enighet, i denna kammare kommit fram till att den politiken åtminstone långsiktigt sannolikt leder till en både ekonomiskt och demokratiskt rimligare situation för de kinder det gäller. Jag behöver inte ta upp aktuella exempel under 1970-talet i Europa, men jag tror alt utvecklingen där visar att ensidiga bojkotter och uttrysningsaktioner på intet sätt har visat sig vara en effektiv metod när det gäller att påverka utvecklingen i demokratisk riktning. Herr talman! Effekten av Sveriges medlemskap i banken för svenska företag gör socialdemokraterna till en poäng. Själva motivet för att gå in i banken var ju att möjliggöra för svenska företag att vara med och bjuda i olika sammanhang, där amerikanska banken inte är med och ställer krediter. Sverige har varit med ett drygt halvår. Det har inte kommit särskilt många order under den tiden, men jag kan peka på ett par. ASEA har sålt gruvhissar till Brasilien för drygt 10 milj.kr. Colombia har köpt elektroplåt, också av ASEA, för ett par tre miljoner. Det är inte mycket, men det är alldeles uppenbart att dessa order över huvud taget inte blivit av om Sverige inte hade varit med i banken. Även här är det alltså för tidigt att dra några ensidiga slutsatser av effekten. Vi får ge oss till tåls, herr Svanberg, här som i andra sammanhang. Sveriges insatser hittills i banken uppgår ju inte ens till det belopp som motsvarar ASEA:s båda order. Sammanfattningsvis: Det är för tidigt att utvärdera Sveriges medlemskap i banken. Regeringen har i eu antal fall indirekt visat sin ovilja att stödja vissa projekt i Chile och Argentina. Man för en löpande dialog inom banken, och den dialogen förs inte enbart från Stockholm utan av en lång rad västeuropeiska länder tillsammans med socialdemokratiska eller icke socialdemokratiska regeringar. Med detta vill jag yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Låt mig citera en amerikansk general, George S. Brown. som 1977 sade följande om Latinamerika: "De latinamerikanska länderna är av stor betydelse för Förenta staterna. Deras råvaror och industriella potential — —-—- kan komma att bli avgörande för der amerikanska försvaret. Lantinamerikas betydelse som marknad för amerikanska produkter bör inte förbises --- även om många latinameri kaner betraktar Förenta staterna med misstänksamhet och misstro vad beträffar USA:s politiska och ekonomiska aktiviteter, kvarstår en på det hela taget vänskaplig relation mellan representanter för USA:s väpnade styrkor och den latinamerikanska militären.

Anders Wijkman, handelsrelationer det är en sak, och det skall vi ha. Naturligtvis måste man också där diskutera vissa länder. Men medlemskap i IDB är en annan sak. Försök att skilja på det. Det går inte att koppla ihop de här två sakerna. IDB är en vecklingsbanken amerikanska utvecklingsbanken organisation som bl.a. har till uppgift att stödja den politik som de latinamerikanska militärdiktaturerna bedriver i Chile, Brasilien och Argentina. Genom medlemskap i denna organisation och genom att anslå pengar stöder Sverige alltså dessa brutala regimer! Det är detta som vi skall diskutera här i stället för alt stämma upp en allmän lovsång om bidragen till olika länder. Antingen länderna i Latinamerika är stora eller små har de ändå förtryckarregimer, frånsett några stycken.

Herr talman! Låt mig som inledning säga till Anders Wijkman att det på ett sält naturligtvis är betydligt trevligare att diskutera den här saken med honom än med Birgitta Hambraeus, som egentligen inte visste på vilket ben hon skulle stå utan intog alla möjliga ståndpunkter samtidigt. Anders Wijkman har en ståndpunkt; han tror på det här och han tycker att det är bra — det tycker inte jag — och han vet vad han vill försvara. Men sedan kan jag inte följa honom längre. Några av hans argument skall jag ta upp. Han anser att det är för tidigt att kritisera den här banken och säger: Låt oss vara med en längre tid, så att vi får bättre bevis för hur den är! Ja, det är naturligtvis ett argument som vi kan använda. Vi kan säga alt vi inte vet någonting efter bara ett år eller efter två år. men efter tre eller fyra eller fem år får vi bevis. Jag frågar då varför Sverige skulle bli medlem i IDB, eftersom ingenting pekar på att det går åt rätt håll ändå. Vi har samtidigt — och det är vi alla medvetna om i den här kammaren — diskuterat våra ecxportanstränpgningar i andra sammanhang. De pengar som Sverige tecknat sig för kunde ju ha använts för andra exportansträngningar, som säkerligen skulle ha kunnat ge Sverige betydligt större inkomster. Hela talet om att vi bör ge oss till tåls och att det är för tidigt att säga någonting ännu har vi socialdemokrater ingen anledning att diskutera, eftersom vi aldrig velat vara med i Interamerikanska utvecklingsbanken. Vi behöver således inte vänta på resultat, utan vi tycker att vi redan nu ser ganska klart att detta medlemskap inte är någonting som är av värde för Sverige. Naturligtvis kan man väl, antar jag, framöver redovisa en och annan handelspolitisk framgång, men att den skulle vara väldig eller märkvärdig har jag svårt att tro — eller rättare sagt: det är jag övertygad om att ni aldrig kommer att kunna visa! Anders Wijkman anklagar mig för att jag på vissa punkter har tagit upp det här. Han säger: Men stödet till militärdiktaturerna har ju blivit mindre nu, så vi har tydligen ändå kunnat påverka det, och det är ju så att man har avstått från vissa lån till Chile. Han säger också: Banken har gett lån till Argentina, men där röstade ju Sverige emot. Ja, det skulle bara fattas att vi inte skulle ha röstat emot det förslaget! Men detta visar vilket inflytande Sverige har, dvs. att Sverige inte har någon möjlighet alls att påverka IDB:s verksamhet. Vi får bara vara med och bevittna att organisationen lämnar lån till Argentina hur mycket vi än spjärnar emot. Sedan säger Anders Wijkman många andra saker, som jag tyvärr inte hinner ta upp. Jag skall bara ta en enda till. Han säger att enstaka handelsbojkotter från Sverige. dvs. om vi skulle bojkotta något annat land som vi tycker för en felaktig politik, inte brukar lyckas. Nej. Anders Wijkman. jag tror inte heller att vi skulle lyckas, om vi skulle ge oss på det. Men skilj här mellan normala handelsförbindelser och förbindelser med en Organisation som vi tillhör men som har till uppgift att bedriva en viss politik i vissa Jänder som vi finner speciellt märkvärdiga! Normal handel kan vi dock bedriva med dem. Det är onödigt av Anders Wijkman att försöka röra ihop de två sakerna, som är helt skilda.

Herr talman! IDB bedriver två olika typer av verksamhet, dels kommersiella lån — normalt mot 7-8 96 ränta och med relativt långa amorteringstider— dels utlåning på betydligt mjukare villkor. Den särskilda fonden har under de gångna åren stått för ungefär hälften av de pengar som delats ut. Verksamheten kommer att öka i omfattning kraftigt, och därför är den naturligtvis intimt kopplad till det handelsutbyte som sker mellan bl.a. Europa och Latinamerika. Är man inte med i banken har man ingen möjlighet att vara med och bjuda där banken finns med som kreditgivare. Det trodde jag inte att Bertil Måbrink var okunnig om. Bertil Måbrink kan säkert hitta 20-30 generaler till som har sagt saker som Bertil Måbrink ogillar och som även jag ogillar. Det finns massor uv exempel. Man kan plocka fram uttalanden inte bara av militärer utan även av politiker i Latinamerika, Nordamerika och Europa som vi kan ta avstånd ifrån, men det rör inte den här diskussionen. Om Latinamerika är intressant som råvaruområde för USA, kan det naturligtvis vara intressant även för Europa. Latinamerika har vissa råvaror som kan vara intressanta för oss därför att vi saknar dem. håller på att utveckla sina oljefält. Det är av intresse för Sverige. Alltså ligger det mycket i alt vi bör utvidga våra förbindelser och kontakter med Mexico. Därmed ir det inte automatiskt fräga om utsugning. Till Ingvar Svanberg: Jag har aldrig krävt att man skulle utvärdera den här verksamheten efter ett halvår. Jag tycker att det är eu fånigt krav. Jag polemiserar mot dem som vill ha en utvärdering och som kriver en omprövning av medlemskapet redan efter ett halvår. Är det så att ni menar allvar med detta krav skall ni komma med analyser som visar att något dramatiskt har inträffat som gör att det finns ytterligare argument för att inte delta, åtminstone om ni vill att majoriteten skall ändra uppfattning. De argumenten menar jag att ni inte har kommit med. Sedan måste jag upprepa den fråga som fru Hambraeus ställde: Är det ekonomi som det är fråga om. eller är det moral? Å ena sidan anser ni att det är moraliskt förkastligt att vara med i IDB, å andra sidan säger herr Svanberg att det inte kommer att ge några pengar —- det kommer inte att ge några exportorder. Jag har visserligen påvisat att det redan givit ett par exportorder, men herr Svanberg tycker att dot är futtigt. Han säger att de fem sex sju miljoner som vi skall bidra med i år skulle kunna göra större nytta någon amerikanska utvecklingsbanken annanstans för exportbefrämjande insatser. Vilken är herr Svanbergs poäng? Vad är det fråga om — är det moral, eller är det ekonomi?

Herr talman! Om det finns två olika institutioner inom IDB, av vilka den ena är en fond som på mjuka villkor lånar ut pengar, så gör det inte medlemskapet i IDB på något sätt mer acceptabelt. Det är ändå samma våldsregimer som får pengarna, antingen de får dem på hårdare villkor eller på mjukare villkor. På den punkten förstår jag inte Anders Wiik mans resoncemang. Sedan tog Anders Wijkman upp detta att jag citerade en amerikansk general. Jag kan naturbgtvis citera flera amerikanska generaler som har samma politiska uppfattning. Vi tycker att det är avslöjande argument för vilken sorts politik som USA för mot de latinamerikanska länderna och vilket instrument som IDB är i det sammanhanget. Vi vet ju att USA har det dominerande inflytandet i IDB. Jag har pekat på utvecklingen under de senaste åren i Brasilien. Jag åberopade biskopsämbetet i Säo Paulo, som lagt fram en rapport som visar att levnadsstandarden för befolkningsmajoriteten har försämrats katastrofalt. Världshälsoorganisationen lade för några år sedan fram en rapport som visade att 40 4 av befolkningen i Brasilien lider av undernäring. Den här utvecklingen har ägt rum samtidigt som man talar om en oerhört snabb tillväxt i den brasilianska ekonomin. Då måste jag fråga: För vem har den här tillväxten skett? Ja, inte för befolkningsmajoriteten utan för de svenska multinationella företagen, för de amerikanska multinationella företagen, för de västtyska. Och IDB har spelat en central roll i denna utveckling. Jag har ingen anledning att ifrågsätta biskopsämbetets uppgifter om Brasilien. Jag har heller ingen anledning att ifrågasätta världshälsoorganisationens uppgifter om att 40 96 av befolkningen i Brasilien lider av undernäring. Men Anders Wijkman ifrågasätter dem tydligen. Och varför? Jo, därför att de uppgifterna inte passar in i hans politiska uppfattning när han nu skall försvara medlemskapet i IDB.
Herr talman! Är det fråga om moral eller ekonomi. frågar Anders Wiikman. Vi har som skäl för vårt ställningstagande sagt att vi hyser betänkligheter mot att vara med i en organisation som på det här uppenbara sättet stöder regimer som vi tycker är helt omoraliska, Det är ur utrikespolitisk synpunkt och av solidaritet med fattiga länder som vi inte är med på detta! Det är vår inställning. Det är. Anders Wijkman, en smaksak om man vill kalla det moral eller inte. En del av de borgerliga säger att det finns vissa utrikespolitiska tveksamheter men att vi vinner så mycket exportmässigt om vi är med i IDB och att vår industri har nytta av att vi går med — och därför gör vi det. Det är alltså ni som talat om det. Vad jag har försökt visa är att ni inte ens klarar av att försvara den ståndpunkten. Ni har inte vunnit någonting ckonomiskt. När frågan då ställs om det gäller moral eller ekonomi vill jag svara: Ur min synpunkt är det framför allt fråga om moral eller snarare cw hederligt uppträdande 1 internationella sammanhang. Ni försöker dölja er bakom påståendet att man kan göra goda affärer på det här sättet. Det är för tidigt att ta ställning, säger Anders Wijkman. Det är det självfallet, om man som Anders Wijkman tror att det hela skall bli bättre och bättre. Vi socialdemokrater har aldrig velat gå med i den här organisationen. Vi är och har hela tiden varit på det klara med att det är tokigt. Alltså är det inte för tidigt för oss att ta ställning, men för Anders Wijkman, som gärna vill hitta ursäkter för att vara kvar i IDB, är det naturligtvis för tidigt. Det kommer att vara för tidigt också om tio år. Sedan talas det om stöd till de fattiga - inte fattiga nationer utan fattiga människor. Man kan naturligtvis säga att militärdiktaturerna i fråga har de flesta verkligt fattiga. De regimerna har ju som mål att i det egna landet förtrycka människor och göra de allra flesta fattiga. Men jag trodde inte att det var på det sättet som Anders Wijkman ville hjälpa till nere i Latinamerika.

Herr talman! Jag har inte tagit del just av den katolska rapport som Bertil Måbrink redogjorde för. Den enda kommentar jag gjorde var att Bertil Måbrink i det här fallet finner det intressant och förenligt med sina syften att åberopa just katolska kyrkan. Det är inte särskilt vanligt i andra sammanhang. Sedan hävdar Bertil Måbrink att den här banken skulle ha ensidigt gynnat de diktaturregimer som vi alla i olika sammanhang har tagit avständ från. Jag menar att det är felaktigt, och jag har försökt bevisa att banken bedriver en bred verksamhet med speciellt förmånliga villkor för de fattigaste länderna. och dit hör inte de av herr Måbrink speciellt omnämnda diktaturerna. Men det är klart att varje utlåning, varje kreditgivning på ett eller annat sätt päverkar den ekonomiska verkligheten i ett land. Det är likadant när Sverige beviljar krediter och har gjort det under många år till Sovjetunionen. Vi har därvid gått ifrån uppfattningen att det på lång sikt skulle vara den mest förnuftiga politiken när det gäller att påverka diktaturer att hela tiden frysa förbindelserna. Sverige har markerat sitt indirekta ogillande genom att rösta nej till de projekt som har gällt Chile och Argentina. Det har refererats här. Man har därmed velat styra över pengarna till andra länder och andra projekt. Men att ensidigt gå emot varje tanke på kreditgivning på kommersiella villkor till diktaturländer tvcker jag är mycket egendomligt. Jag häller med om att man kortsiktigt kan och skall demonstrera, men att ha det som ett rättesnöre för sin politik på lång sikt tror jag vore direkt felaktigt. Det är f. ö. inte alla diktaturer, Bertil Mäbrink, som kan tjäna pengar som t.ex. herr Måbrinks vänner i DDR, som enligt uppgifter i Herald Tribune i dag har sålt fångar till Västtyskland för sammanlagt 487 miljoner dohars sedan slutet av 1940-talet. Jag tycker Bertil Måbrink skall var litet försiktig när vecklingsbanken in amerikanska utvecklingsbanken 60 han talar om diktaturer! Jag menar alltså att det för det första är orimligt att kräva en omprövning i dag, drygt ett halvår efter det att vi inträtt i banken. Jag tror för det andra att det är bättre för folkflertalet i Latinamerika — oavsett hur Sverige agerar i framtiden — att man har satt upp en bank, att det finns krediter att få och att man på detta vis kan finansiera olika utvecklingsprojekt än att det inte finns några pengar alls.